Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att ta upp ytterligare några viktiga avsnitt i den moderata kulturpolitiken. I det moderata budgetförslaget höjer vi anslaget G2, Bidrag till kulturmiljövård, med 25 miljoner kronor i förhållande till regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Detta är ett uttryck för att vi anser att mycket bra kulturvårdsarbete kan ske på privat initiativ. Många fastighetsägare är beredda att ta på sig ett avsevärt merarbete för att ta sitt ansvar för kulturmiljön. Möjligheten att skaffa lämpligt byggnadsmaterial för ombyggnader ökar hela tiden genom att det startas nya företag som handlar med sådant som man tagit till vara, t.ex. i samband med husrivningar. Att det då finns en möjlighet till statligt ekonomiskt stöd kan tjäna som en stimulans för fastighetsägaren. Det kan dessutom medverka till att ingrepp i känsliga fastigheter sker på ett antikvariskt riktigt sätt. Landsantikvarierna har här en viktig uppgift att fylla genom att informera om lämpliga tillvägagångssätt och vara ett stöd för den enskilde fastighetsägaren i kontakten med länsmyndigheterna. Känslan för kulturarvet är djupt grundad, och det finns en bred uppslutning bakom tanken att åtgärderna ska betalas solidariskt av fastighetsägarna och staten. Det innebär ökad efterfrågan på medel från detta anslag, en efterfrågan som med vårt förslag till höjning blir lättare att uppfylla. Även kommunala bidrag kan vara viktiga för den som står i begrepp att ta itu med sitt gamla hus. Herr talman! De nya reglerna för kostnadsfördelningen i samband med arkeologiska undersökningar, nämligen att arbetsföretaget ska vara med och betala konserverings och dokumentationskostnaden också, har inneburit nya pålagor för fastighetsägare i känsliga kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetets riktlinjer för att följa ett mer upphandlingsliknande förfarande har ännu inte fått den önskade spridningen ute på fältet. Den förväntade rationaliserings och besparingseffekten har därför uteblivit. Det gör det ännu viktigare att staten har resurser att använda för att gå in med stöd då de arkeologiska undersökningskostnaderna blir orimligt stora. De regler som gäller i detta sammanhang måste användas på ett positivt sätt. Statens ansvar för att ta till vara det gemensamma minnet måste åtföljas av motsvarande ekonomiska insats, och det är speciellt viktigt eftersom multiplikatoreffekten kan bli avsevärd. Herr talman! Vi upprepar, likt droppen som urholkar stenen, vårt förslag att Arbetets museum inte ska särbehandlas i bidragshänseende. Jag tar nu upp ett argument som vi inte har fört fram tidigare, men jag upprepar inte alla de argument som vi har använt i tidigare debatter i denna fråga. Merparten av de övriga institutioner som får bidrag från anslagsposten H4 har en tydlig och aktiv huvudman, som på ett påtagligt sätt tar även sitt ekonomiska ansvar, ofta med stor ansträngning. Här finns t.ex. Dansmuseet i Stockholm, Millesgården i Lidingö, Röhsska museet i Göteborg, Rooseum i Malmö, Bildmuseet i Umeå och Zornmuseet i Mora. De är på olika sätt exempel på hur ansvarsfrågan har hanterats regionalt eller lokalt och hur det statliga bidraget fungerar som ett säkert viktigt komplement. Av anslagets drygt 40 miljoner faller enligt majoriteten drygt 11 på Arbetets museum, medan de övriga 11 mottagarna får i genomsnitt Beträffande Riksutställningar har vi i dag ett besparingsförslag, men det har inte Folkpartiet. Däremot har vi tillsammans med Folkpartiet reserverat oss till förmån för ett yrkande om att regeringen bör återkomma med förslag om en förändrad verksamhetsinriktning för Riksutställningar. De möjligheter som finns inom nätverket av länsmuseer och kommunala museer att skapa stimulerande vandringsutställningar utnyttjas i dag inte fullt ut. Vi anser att här finns behov av en reform för att på så sätt skapa angelägna nya möjligheter. Eftersom de övriga påtänkta regeringspartnerna har uttryckt tillförsikt om möjligheten till borgerligt samarbete i regeringsställning är det väl inte helt fel om jag också har samma uppfattning. Våra besparingar på kulturbudgeten hör hemma i det totala moderata budgetförslaget och förutsätter de förändringar i den totala situationen för den enskilde skattebetalaren som en total tillämpning av vårt budgetförslag skulle innebära. När en koalitionsregering pratar budget uppstår det till slut ett utrymme som man är överens om att fördela på olika utgiftsområden. Det är då det skapas en borgerlig kulturbudget i samarbete och samförstånd. Herr talman! Det moderata budgetförslaget under rubriken Folkbildning sönderfaller vid närmare betraktande i två delar. Vi har föreslagit en allmän besparing på 300 miljoner kronor. Alltfler människor börja inse realiteten bakom begreppet livslångt lärande. Det s.k. kunskapslyftet har gett studieförbunden en viss ökning i sin uppdragsverksamhet och viktiga erfarenheter av att erbjuda kompetensutveckling. Detta trots att studieförbundens andel av verksamheten inte var större än 4 % våren 1998. Här finns alltså utrymme för ytterligare expansion. Hela tanken med livslångt lärande borde kunna ge olika utbildningsarrangörer nya utmaningar. De statliga pengar som enligt årets budgetproposition avsågs komma att användas för kompetensutveckling, i utbyte mot höjda energiskatter, innebär förhoppningsvis nya möjligheter. Det är beklagligt att regeringen inte i tid förberett ett regelverk som gör att pengarna kan utnyttjas redan nästa år. När satsningen i sinom tid kommer i gång borde studieförbunden kunna göra viktiga insatser på detta område utan att det kräver ytterligare statsbidrag över kulturbudgeten. Den andra delen, som handlar om 850 miljoner kronor, är vårt förslag att flytta över folkhögskolorna till utgiftsområde 16. Eftersom reglerna för statsbidrag till folkhögskolor är väldigt lite bindande kan kanske vuxenutbildningsfriskolor vara en lämplig beteckning på folkhögskolorna, oavsett om de är landstingsdrivna eller mer fristående. De är för många vuxna studerande ett alternativ till komvux eller högskolestudier. Det är därför vi anser att det är rimligt att statens budgetmässiga avvägningar också görs inom den ramen. Sedan år 1991 har över 20 nya folkhögskolor startats. Dessa har fått sina statsbidrag ur den del av anslaget som var öronmärkt för folkhögskolorna. Det kan inte uteslutas att man i framtiden kräver att studieförbunden ska avstå från medel för att en större andel ska kunna tillfalla folkhögskolorna. Vårt förslag att lyfta över folkhögskoleanslaget till utgiftsområde 16 skulle ge en entydigare anslagsstruktur som på sikt borde vara till fördel för studieförbunden. Herr talman! Jag måste slutligen kort på detta område beröra den rapport som Riksrevisionsverket nyligen lämnat angående Folkbildningsrådets insatser för att styra och kontrollera folkbildningen. Det råder ingen tvekan om att rapporten innehåller allvarliga påpekanden. De förslag till åtgärder som RRV presenterar måste få en seriös behandling. Staten måste ta sitt ansvar för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsfunktion och ta initiativ till ökad fokusering på målstyrning och kvalitetsarbete. Inte minst de senaste dagarnas diskussion om TV-reportaget från Färnebo folkhögskola och deras verksamhet kring civil olydnad visar att det är utomordentligt viktigt. Ett förslag som RRV för fram är att förändra resursfördelningen till studieförbunden. Det är möjligt att det då visar sig att den ram som vi moderater föreslår kommer att vara den lämpligaste. Herr talman! I den sista delen av mitt anförande vill jag inledningsvis påminna om den gemensamma fp-m-reservationen där vi avstyrker förslaget om en höjning av TV-avgiften och som Elisabeth Fleetwood har yrkat bifall till. Vi tror att det vore hälsosamt att SVT avvaktade något med sina tekniska satsningar och lät tekniken stabilisera sig innan man gör de stora investeringarna. Vi måste räkna med en mycket lång inkörningsperiod innan TV-tittarna klarar sig utan den analoga tekniken. Det är inte heller möjligt att innan dess räkna hem teknikkostnaderna i lägre sändningskostnader. Av betänkandet framgår att SVT och SR utöver de vanliga sändningsmedlen numera har olika typer av särskilda medel som beror på politiska beslut här i riksdagen. Vid sidan av de vanliga sändningsmedlen enligt avtalet med staten, som uppgår till drygt 5 miljarder kronor för år 2000 - och det är 40 % av vad vi i kulturutskottet totalt har att fördela - finns det i budgeten tre andra poster. Det är dels särskilda medel för förnyelse, 100 miljoner, dels särskilda medel för kvalificerad produktion av TV-program, 75 miljoner, dels slutligen särskilda medel för att värna om mångfald och kvalitet i Sveriges Radios programutbud, 10 Vi har i årets utskottsbehandling inte yrkat avslag på dessa tre poster. Inför den nya avtalsperioden bör dock systemet med särskilda medel omprövas. Möjligheten att kvalificera sig för denna typ av gratifikationer genom följsamhet och anpassning till den rådande politiska majoriteten innebär ett klart hot mot SVT:s och SR:s integritet och självständighet. Tittarnas och lyssnarnas tilltro till public service-företagens opartiskhet tål inte den sortens påfrestningar. Varför kan för övrigt inte samma finansieringsprinciper och programpolitik gälla inom SVT som i kultursektorn i övrigt? Kulturministern sade när hon var här att det var kulturpolitikens uppgift att stödja sådant som annars inte kan klara sig. Varför måste då TV-avgiften finansiera alla slags program när inte statsanslagen till teater eller film eller musiklivet gör det? På andra områden finns det en etablerad arbetsfördelning mellan staten och marknaden. Det finns en ganska stor samstämmighet i uppfattningarna om vad man ska vänta sig för repertoar på Dramaten eller på en privatscen som t.ex. Göta Lejon. Under våren kommer riksdagen att få ta ställning till det moderata förslaget om att sälja ut en TV-kanal och koncentrera resurserna till att åstadkomma kvalitetsprogram i den kvarvarande kanalen. Det ska bli intressant att se vilka partier som då kan tänka sig att betrakta SVT som en kulturinstitution bland andra med en finansiering som följer samma principer som gäller för andra kulturområden. Herr talman!

Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Jan Backman. Han nämnde Färnebo folkhögskola. Om jag uppfattade det rätt talade han om civil olydnad. Jag skulle vilja veta var Jan Backman fått den informationen ifrån. Är det via reportage i Aktuellt, eller är det via samtal med personal och elever på folkhögskolan?
Herr talman! Jag sade särskilt att det var diskussionen om TV-reportaget som jag åberopade. Jag har ingen anledning att ta ställning till sanningshalten i det reportaget. Det viktiga är att det pekar på att folkhögskolornas möjlighet att inom ramen för statsbidraget ganska fritt styra och planera sin verksamhet bör bli föremål för en genomsyn i samband med att RRV-rapporten behandlas vidare.
Herr talman! Med andra ord har Jan Backman inte varit i kontakt med folkhögskolan utan har lyssnat på och sprider vidare ett rykte som börjat växa efter TV programmet och efter frågestunden här i kammaren för ett par veckor sedan. Jag anser att det är ganska farligt att vi som rikspolitiker går ut och hoppar på en specifik skola på ett negativt sätt och skadar dess rykte. Har Jan Backman funderat över vad som kan ske i förlängningen när vi gör sådana uttalanden i kammaren?
Herr talman! Det kanske Birgitta Sellén skulle ha tänkt på inte bara när det gäller Färnebo utan också när kulturministern var här i kammaren och spred rykten om Stockholms kulturpolitik. Jag har gått igenom den hemsida som folkhögskolan har på Internet. Jag har sett att det står att man bedriver en verksamhet där civil olydnad ingår som ett moment. Jag har ingen anledning att misstänka att man far med villfarelse i sin egen information på sin hemsida.

Herr talman! Precis som Tasso Stafilidis förut sade kände också jag en viss vind av kyla här i kammaren, men jag känner mig varmare igen just nu. Jag tycker att det är viktigt med debatt. Vi ska ha en debatt. Den ska vara saklig och konstruktiv. Jag tycker också att vi ska föra debatten med glimten i ögat, och det är så jag upplever att vi gör, vi ledamöter i kulturutskottet. Herr talman! Efter många inlägg i denna kulturdebatt vill jag bara kort belysa några viktiga områden, nämligen folkrörelsearkiven och folkbildningen. Kristdemokratiska ståndpunkter på dessa områden finns - eftersom det också handlar om budgeten - i vårt särskilda yttrande. Jag har därför inget särskilt yrkande, men självfallet står jag bakom alla kristdemokratiska reservationer och synpunkter. Herr talman! I vår kristdemokratiska kulturmotion med anledning av budgetpropositionen förordar vi att folkrörelsearkiven bör få del av de medel som regeringen avsatt till den breda satsningen på industrisamhällets kulturarv. Det finns förstås en tanke från vår sida med detta förslag. Låt mig konstatera att majoriteten i utskottet anser att våra motionsförslag är angelägna, men man hänvisar till att en särskild delegation arbetar med frågan. I den aktuella kulturdebatten och särskilt när vi talar om vårt gemensamma kulturarv nämns ofta arbetarnas historia och industrisamhällets kulturarv. Jag har inget emot detta, tvärtom. Det är en mycket viktig del av vår historia. I förra veckan deltog jag tillsammans med flera andra ledamöter i kulturutskottet i Riksantikvarieämbetets höstmöte. Temat var Kulturarv och tillväxt. Flera föredrag handlade om intressanta projekt med industrihistorisk inriktning. Särskilt intressant är det när mötesplatser skapas där historia, nutid och framtid möts. Det är viktigt att satsningen på industrisamhällets kulturarv, folkrörelsearkiven och för den delen också Arbetarrörelsens arkiv ses som en helhet. Vi vet att folkrörelsearkiven sedan länge arbetat konkret och aktivt på detta område. Det finns nog ingen industriort eller bruksort i landet som inte har eller har haft ett mer eller mindre omfattande folkrörelseliv. Det kan handla om nykterhetsrörelser, idrottsrörelser, fackföreningar och kyrkor. Genom arkivmaterial kan vi få en god bild av hur arbetarna, tjänstemännen, de hemarbetande och barnen hade det både i sitt arbete och på sin fritid. Det ideella engagemanget färgas ju alltid av den aktuella livssituationen. Tänk vad ett foto, en affisch, ett brev eller varför inte ett protokoll kan berätta om det kulturarv där många av oss har våra rötter! Aktiva insatser måste också till för att företagens arkiv också förs till folkrörelsearkiven. Tänk att på samma ställe få tillgång till arkiv från statliga och kommunala sektorn, folkrörelserna och företagen! Det är därför som vi slår ett extra slag för folkrörelsearkiven när vi talar om industrisamhällets kulturarv. Herr talman! Så några ord om folkbildningen. Genom den lokala och sociala förankringen är folkbildningen viktig för att bredda både kulturintresset och demokratiarbetet i Sverige. I budgetpropositionen står det: "Folkbildningens roll är också i dag en fråga om att försvara, vitalisera och utveckla demokratin. - Många kan känna en vanmakt inför en samhällsutveckling som man tror sig inte kunna påverka." Kristdemokraterna delar denna uppfattning. Med tanke på det som vi läst under de senaste veckorna i tidningarna och med tanke på den aktuella debatten om medborgarnas delaktighet i den politiska processen är det viktigt med konkreta initiativ på området. Regeringen har ju också uttalat behovet av information, utbildning och bildning på olika områden. Initiativ har också tagits, t.ex. En levande historia, EMU-studier, millennieskiftet m.m. Delaktigheten i den politiska processen torde vara ett prioriterat område. Kristdemokraterna föreslår därför att regeringen initierar en bred folkbildningssatsning om demokratin och om medborgarnas delaktighet i den politiska processen. Herr talman! Slutligen föreslås i budgetpropositionen att 10 miljoner ska anvisas till försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund. I dag med så många konkurrenssituationer där både folkhögskolor och studieförbund måste använda sin fulla fantasiförmåga för att locka deltagare till kurser och cirklar vet jag att både Folkbildningsrådet och studieförbunden själva initierar olika projekt och nya verksamhetsformer. Förslaget från regeringen blir bara ett onödigt petande, tycker jag. Vi föreslår därför att de 10 miljonerna förs över till det samlade anslaget för folkbildningen.

Herr talman! Jag vill gå in på det som jag tycker är allra viktigast just nu när det gäller arkiv och kulturmiljöer, och det är tre utvecklingstendenser i fråga om arkiv och tre projekt beträffande kulturmiljön. Det första när det gäller arkiv är kyrkans skiljande från staten. Detta får naturligtvis enorma konsekvenser på arkivområdet. Det handlar om att leverera arkivmaterial, mikrofilmer, kyrkobokföringshandlingar och naturligtvis mottagande och överförande från kyrkoarkiven. Detta är det första området som jag vill ta upp. Det andra området gäller de regionala arkivens växande betydelse. Släkt och hembygdsforskning håller på att utvecklas till en riktig folkrörelse. Därför föreslår vi också att extra resurser läggs på detta. Det tredje området när det gäller arkiv är den elektroniska revolutionen som håller på att utvecklas mer och mer. Jag var inne på detta i början när jag talade om mikrofilmning av kyrkobokföring. Det gäller också att säkra bevarandet av elektronisk information i största allmänhet, eftersom e-postutvecklingen spränger alla gränser mer och mer. Information sker mer genom elektroniska medel och mindre genom papper. Då är det naturligtvis intressant att bevara detta för eftervärlden, så att forskare i framtiden kan titta tillbaka på hur vi hade det. När det gäller den elektroniska revolutionen finns det också fantastiska möjligheter att tillgängliggöra materialet både för forskare och för allmänhet. Jag var tidigare inne på släkt och hembygdsforskning. Självfallet är det fantastiskt - om man har rötter i hela landet - att man kan gå till ett enda ställe, till vilken dator som helst och söka i arkiven över hela landet. Man behöver alltså inte resa runt. Detta underlättar givetvis också forskarnas arbete. Det här är en väldigt viktig utveckling. Detta berör också ett projekt som kallas Kulturarvs-IT, som jag senare ska gå in på under rubriken Kulturmiljö när jag tar upp de tre projekten. Angående kulturmiljön är grundprincipen densamma som för arkiv. Det handlar om att bevara och vårda. I arkiven är det mest papper som bevaras. Inom kulturmiljön handlar det om byggnadsvård, fornminnesvård, landskapsvård och t.o.m. arkeologiska undersökningar. Ett väldigt intressant projekt i det här sammanhanget är Storstädernas kulturmiljö, och det ligger inom ramen för propositionen Utveckling och rättvisa - politik för storstaden. Det är bra att man bevarar kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det ökar också trivseln för de som bor i staden. Det andra projektet gäller industrisamhällets kulturarv. Detta är extra intressant med tanke på att vi är på väg in i informationssamhället. I Malmö där jag kommer ifrån har massor av industrier gått i graven under kort tid, varvsindustri, tekoindustri, gummiindustri osv. Det gäller nu att bevara det som kan vara intressant för eftervärlden. Därför är detta projekt väldigt viktigt. Annars riskerar industrisamhället att bli en förlorad tidsålder. Det har tillsatts en delegation, och jag tycker att det vore positivt om den kunde tränga in i ämnet och göra sina egna prioriteringar. Sedan får den naturligtvis återkomma till regeringen med förslag. Men jag tror att det där kan finnas en kunskapsbank som är väldigt intressant. Det tredje projektet under avsnittet Kulturmiljö var projektet om kultursarvs-IT, som jag under punkten om arkiv lovade att återkomma till. Detta projekt förenar två goda syften. Dels ger det möjligheter för arbetshandikappade att få anställning, dels ökar det tillgängligheten när det gäller kulturarvet. Jag var inne på tidigare att vanliga människor och forskare skulle kunna få tillgång genom digitalisering. Detta projekt kommer att innebära 14 miljoner kronor årligen, som alltså kan tillföra både de arbetshandikappade och vanliga människor, som får bättre tillgång, någonting. Detta var de viktigaste punkterna, som jag ser det, på dessa två områden. Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Hillevi Larsson. Hon berörde inte den del jag ska ta upp i sitt anförande, men jag vill ändå ställa frågan till Hillevi Larsson. Jag tänker ta upp musik och kulturskolorna. För ett år sedan diskuterade vi här i kammaren musik och kulturskolornas situation ute i landet. Samtliga partier var överens om att det är viktigt att musik och kulturskolorna får känna att de är viktiga och att vi vill utveckla och stärka dem. Med anledning av detta vill jag fråga Hillevi Larsson om hon inte anser att det är ett problem när dessa signaler inte får genomslag ute i landets kommuner. Jag berörde i mitt anförande just min hemkommun Umeå, men låt oss släppa den just nu. Umeå kommun styrs av socialdemokrater och vänsterpartister. Där har dessa krav på kraftfulla besparingar ställts just på musik och kulturskolan. Hela den verksamheten stod inför att fullständigt raseras. Ser Hillevi Larsson något problem när diskussionen och debatten här i kammaren och i riksdagen inte stämmer överens med vad som händer ute i landet, t.ex. i en socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt styrd kommun?
Herr talman! Jag kan börja med att konstatera att detta inte ligger under det område jag tog upp i mitt anförande, alltså arkiv och kulturmiljö. Men jag kan naturligtvis ändå kommentera det. Detta berör den diskussion som jag tycker att vi har varit inne på nästan hela kvällen. Vi har tagit upp kommunala exempel - Stockholm och Göteborg - och det har blivit en väldigt teknisk diskussion kring hur det är i den enskilda staden. Vi är naturligtvis inte alla lika insatta i alla frågor. Gunilla Tjernberg är säkert mycket mer insatt i hur det är i Umeå än vad jag är, och jag är kanske mer insatt i hur det är i Malmö eftersom jag kommer därifrån. Det är väldigt svårt att kommentera detta. Sedan måste man också skilja på rikspolitik och kommunalpolitik. Jag kan inte uttala mig om vad alla socialdemokratiskt styrda kommuner i detta land hittar på. Jag måste säga att jag inte har tillräcklig information om just exemplet Umeå för att kunna uttala mig. Är det verkligen så att det har skurits, och i så fall varför? Vilka prioriteringar har gjorts, och vilka diskussioner har förts? Jag har svårt att uttala mig om det.
Herr talman! Hillevi Larsson anser att hon inte kan diskutera denna fråga utifrån en enskild kommun. Vi är överens om det. Men en av Hillevi Larssons partikolleger här i kammaren - jag nämner Annika Nilsson - valde att säga ungefär så här i en debatt med, tror jag, en moderat: Delar moderaterna här i riksdagen den syn som man har här i kommunen? Vi har också hört kulturministern angeläget föra en debatt på en annan nivå än riksdagsnivån. Jag vill bara fråga Hillevi Larsson om det är socialdemokraternas politik som ska genomsyra hela det politiska spektrumet. Då borde Hillevi Larsson vara angelägen om att den politiken genomsyrar hela landet. Då är jag inte inne på hur det ser ut i en enskild kommun. Det var ett exempel jag tog upp. Det handlar om att visa på en bild som är trovärdig, från de beslut som fattas i riksdagen och de debatter som förs här till det som händer i socialdemokratiskt styrda kommuner. Det är en politisk fråga.
Herr talman! Jag kommer inte att stå i denna talarstol och försvara allt som alla socialdemokrater i hela detta land gör i enskilda kommuner - speciellt inte i de fall där jag inte är insatt i frågan. Självfallet är det olika från fall till fall. Det är olika beroende på hur kommunerna är och på vilka människor där sitter. Jag vill inte dra alla över en kam, vare sig borgerliga eller socialdemokratiska. Jag måste också säga att jag inte vet hur det har resonerats i detta fall i Umeå och om det verkligen är så att musik och kulturskolorna har fått stryka på foten. Vad beror det på? Kanske handlar det om att trygga ekonomin för framtiden, så att det kan komma anslag till andra delar också och inte bara till musikoch kulturskolan. Jag kan inte uttala mig. Jag kan inte ens stå här och säga att det är fel om det är så, eftersom jag inte vet bakgrunden. Det är en prioriteringsfråga.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att förlänga debatten, men eftersom Hillevi Larsson berör samma område som jag tog upp i mitt anförande vill jag ändå ställa en fråga till henne. Hon pratar väldigt mycket om arkiven och den viktiga uppgift som de olika arkiven har. Hon kom också in på industrisamhällets kulturarv och talade om delegationens arbete. Jag tycker att det är viktigt att fundera på skillnaden mellan en delegation och en utredning. En utredning tittar lite mer, jobbar framåt och kommer med förslag, men jag uppfattar en delegation mer som en arbetsgrupp på området som kommer med mer konkreta förslag som man kan omsätta ganska fort. Hillevi Larsson talade om att detta är angeläget. Jag vill ställa några frågor. Hillevi kanske lyssnade på mitt anförande om folkrörelsearkivens viktiga roll när det gäller industrisamhällets kulturarv. Jag skulle vilja höra hur Hillevi Larsson ser på det och om hon tycker att folkrörelsearkiven fyller en viktig funktion och kanske t.o.m. kan tänka sig att föra över lite resurser till folkrörelsearkiven på detta område.
Herr talman! Jag kan säga att det område jag var inne på tidigare när jag talade om de regionala arkivens växande betydelse även innefattar folkrörelsearkiven. Där säger vi att folkrörelsearkiven måste bli en mer integrerad del av den regionala kulturpolitiken. Därmed lyfts folkrörelsearkiven fram, och naturligtvis även de delar som handlar om kulturarvet. När det gäller delegationen tycker jag att denna först kan få komma med sina konkreta förslag, och när den lämnar över dessa till regeringen kan man ta en diskussion. Givetvis har vi inget direkt emot detta, men det känns som att vi inte vill föregripa arbetet. Låt dem göra sina prioriteringar när den tiden kommer.
Herr talman! Jag har förståelse för det, men precis som jag kan väl Hillevi Larsson ha en åsikt i frågan och tycka. Då var min fråga om Hillevi Larsson tycker att folkrörelsearkiven fyller en viktig roll också när det gäller det industrihistoriska kulturarvet. Kan hon tänka sig att de därmed får del av resurserna, så att man kan föra till allt det jag pratade om? Det gäller alltifrån foton till affischer, företagsarkiv, osv., som jag tycker fyller en viktig funktion i detta sammanhang.
Herr talman! Jag håller med om att det finns väldigt mycket intressant material i folkrörelsearkiven. Jag tror även att delegationen kommer att komma fram till detta. Det känns som om det inte är någon mening med att lägga sig i alltför mycket i delegationens arbete. Om allting är klart från början när det gäller vad som ska prioriteras är det ingen mening med att ha en delegation. Jag kan hålla med om att det är viktigt med folkrörelsearkiv. Jag tror att delegationen kommer att ta med det. Gör den inte det kommer trycket på den att vara starkt.

Herr talman! Jag avser att debattera idrotts-, ungdoms och lotterifrågor. Det mesta av detta har nyligen debatterats och beslutats varför jag kommer att vara kortfattad. De viktigaste frågorna när det gäller idrotten är dopning, idrottens finansiering, idrotten i skolan och idrottens skattefrågor Det är glädjande att frågan om att säkerställa åtgärder mot dopning nu finns med. Jag förutsätter att det gäller såväl Dopinglaboratoriet i Huddinge som Dopingjouren. Jag har utgått från att det besked vi fick i kammaren av ansvarig minister när idrotten debatterades nyligen gäller. Jag avser då att åtgärder mot dopning ska vara långsiktiga. Jag hoppas att det förslag som diskuteras vid presskonferenser slutligt kommer att fastställas. Herr talman! En viktig fråga för idrotten är finansieringen av verksamheten. Självfallet är det bra om idrotten har möjlighet att påverka intäkterna och så långt som möjlig kontrollera sina inkomster. En betydelsefull inkomstkälla har av tradition varit spel och lotterier. Dessvärre har idrottens andel av den svenska spelmarknaden minskat under de senaste åren, och det dramatiskt. Bingolotto har till en del kompenserat detta, och det har varit en välkommen inkomstkälla för idrotten. Jag hoppas att den nu verksamma lotteriutredningen kommer med förslag som stärker idrottens egenfinansiering. Jag återkommer till det senare. Herr talman! Vid debatten för någon vecka sedan var alla som deltog - ansvarig minister och företrädare för alla partier - överens om betydelsen av idrott i skolan. Det kommer nu signaler om ungdomars bristande kondition, om ökad vikt och om ökad sjukfrånvaro. Det är tydliga tecken på bristande fysisk aktivitet i och med att det är mindre idrott och annan aktivitet. Jag beklagar att det har blivit så. Från kamrater inom försvaret har jag fått reda på att många av våra nyinryckta 18-19-åringar har så dålig kondition och en så låg fysisk status att särskilda åtgärder måste vidtas för att det ska vara möjligt för dem att fullgöra tjänstgöringen. Jag blev därför upprörd i förra veckan när det kom en signal om att ämnet idrott i skolan skulle minskas. Jag kan meddela att jag i denna fråga har interpellerat skolministern. Jag hoppas att ministern i den debatten meddelar att regeringen kommer att verka för en ökning av idrott och fysisk aktivitet i skolan. Jag hoppas att våra skolledare och lärare inser betydelsen av rörelse och planerar för detta. Herr talman! En fråga som påverkar idrottens finansiering är idrottens beskattning. Det handlar främst om mervärdesskatt för de föreningar som driver idrottsanläggningar. En liten ideell förening belastas av mervärdesskatt. Det är något som stora föreningar som driver verksamhet i bolagsform - eller en kommun som driver en anläggning - inte belastas av. En annan lite olustig sak är att det i vissa fall utgår mervärdesskatt vid spelarövergångar. När det gäller den reklamskatt som belastar idrotten är det tveksamt om den överensstämmer med gällande regler. I idrottsdebatten uppfattade jag att det möjligen kommer förslag från regeringen som rättar till dessa orättfärdiga skatter för idrotten. I så fall är det välkommet, och det kommer att bidra till en förbättring av idrottens ekonomi. Den andra frågan som debatterades och som riksdagen fattade beslut om gällde ungdomar. Det som var fel med majoritetsbeslutet var att det i alltför hög grad gick ut på att man ska styra ungdomar och ungdomars verksamhet. Jag är övertygad om att det är en felsyn. Det går inte att styra in dagens ungdomar i gamla strukturer. Våra ungdomar låter sig inte styras, och det är bra. Det innebär inte att de som är unga i dag är ointresserade av t.ex. politik. Det visar sig att valdeltagandet bland unga inte minskar, men intresset tar andra former än tidigare. Talet om ungdomspolitik synes därför vara något felaktigt. Det är cirka en miljon människor som är mellan 15 och 25 år. Det är ingen enhetlig grupp. Det bör inte finnas någon särskild politik för dessa människor. Dessa medborgare är i högsta grad en del av vårt samhälle, och de ska behandlas som vilka medborgare som helst. Däremot måste kanske politiken förändras och anpassas så att den passar nutidens unga. När det gäller Ungdomsstyrelsen har vi en annan inriktning, naturligtvis enligt vad jag anförde tidigare. Uppgifter för styrelsen ska begränsas, och det måste vara möjligt att lösa dessa uppgifter utan att det finns ett särskilt statligt verk eller en särskild styrelse. Detta är ett led i att komma bort från centralstyrning på ett område som i alla fall inte låter sig styras. En fråga som är angelägen gäller ungdomarnas arbetsmarknad. De unga har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att regelsystem snarast ses över och att det införs andra sätt för utbildning. Herr talman! På detta område är jag pessimistisk. Det verkar inte som om den nuvarande regeringen vare sig vill eller förmår komma med något förslag. Detta innebär att många unga måste vänta ännu ett antal år i tröstlös arbetslöshet eller med mer eller mindre konstlade arbetsmarknadsåtgärder. Dessbättre tar många ungdomar saken i egna händer och ordnar jobb själva. De kanske söker sig till ett annat land, trots otidsenliga regler på vår arbetsmarknad. Herr talman! Jag ska kort beröra spel och lotterier. Jag ser fram emot Lotteriutredningens förslag i början av nästa år. Det var aviserat att förslag skulle komma i höst, men nu blir det tydligen inte så. Möjligen kan det vara bra om det därigenom kommer ett mer genomarbetat och genomtänkt förslag. Senare ser jag med spänning fram emot en proposition i detta ärende där det finns förslag om förändring och modernisering av nuvarande regler. Jag har tidigare framhållit betydelsen av att man ökar andelen för idrotten och andra ideella organisationer för att förbättra ekonomin för dessa organisationer. Jag tror att utredningen arbetar med denna inriktning. Om så inte är fallet tror jag att många blir besvikna. Jag tror vidare att vi får se nya spelformer. Det är viktigt att idrotten får del av dessa tillkommande spel. Jag tror också att vi på något sätt måste inse att det kommer internationella spel. Det finns redan i dag. Den som vill kan spela på t.ex. Internet. Det innebär att avkastningen då kommer andra länder till del. Naturligtvis ska spelmarknaden i Sverige vara så utformad att avkastningen från spel kommer idrottsrörelsen i Sverige till del. Herr talman! Avslutningsvis ska jag beröra utnyttjande av samlingslokaler. Jag tror att det i större utsträckning än tidigare gäller att merutnyttja samhällsägda lokaler. Nu används lokaler för ett ändamål dagtid, och på kvällen är de tomma. Andra lokaler är tomma på dagen för att användas på kvällen. Det är inte ett rimligt utnyttjande av tillgängliga lokaler. Nu vet jag väl att det kan vara svårt att merutnyttja lokaler, så som de nu är utformade. Men jag tror att anpassningsåtgärder kan råda bot på detta. Efterhand som förnyelse sker ska anpassningsåtgärder ske framsynt, så att det går att utnyttja lokaler både på dagar och på kvällar. Jag hoppas att det kommer en översyn när det gäller hur lokalförsörjningen ska tillgodoses på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Herr talman! Det har understundom varit en märklig debatt i kammaren den här eftermiddagen och kvällen. Åtminstone jag - och jag tror att det är många fler med mig - har känt mig utanför, eftersom man mestadels har diskuterat Stockholmspolitik. Det hoppas jag att vi framgent kan diskutera i Stockholms stadsfullmäktige och inte här i kammaren. Jag ska tala om konstnärers villkor och talboken i mitt anförande. I den globala värld som vi lever i, där allting rör sig förhållandevis fritt, är det viktigt att respektera både den egna kulturen och den kultur som man möter hos andra människor eller i andra länder. Det är också viktigt att respektera att varje enskild människa har sin önskan och sin syn på vad som är kultur. Vi lever i ett konsumtionssamhälle, och de varor och tjänster som vi konsumerar byter skepnad i en allt snabbare takt. Så gör också de kulturella. Att i den världen försöka driva samhällsfrågorna utifrån en gammaldags struktur, som socialdemokraterna vill, fungerar inte. Det gamla samhällets storskaliga strukturer är upplösta. Ny teknik skapar nya möjligheter, och detta förändrar kulturpolitikens roll. Tyvärr handlar fortfarande alltför mycket av kulturpolitiken om byråkrati och om att fördela resurser. Det innebär, herr talman, att någon annan styr. Det handlar inte bara om konsumentens val utan också om kulturskaparnas villkor. I propositionen skriver man att ett av målen är att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och att därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Kulturministern pratade för övrigt just om kommersialismens negativa verkningar, men hon förklarade aldrig vad hon menade med det. Därför undrar jag vilka negativa verkningar det är som man talar om. Är det bättre att dela ut allmosor än att kulturskaparna ges möjligheter att försörja sig på sitt arbete? Vi moderater anser att sysselsättnings och skattepolitiken måste utformas så att också våra konstnärer kan överleva på utfört arbete och inte tvingas att leva av bidrag. Här finns många förslag som skulle gynna alla företagare - de flesta konstnärer beskattas som företagare. Avdragsrätt för kultursponsring samt att tillåta företag och institutioner att göra avdrag för konst och konsthantverk skulle gynna både konstnären och näringslivet och dessutom öka utbytet och kontaktnätet dem emellan. Det är också viktigt att göra generösa bedömningar för avdrag för genomförda studieresor och andra kostnader som följer med verksamheten. Arbetsmarknadsåtgärder som snedvrider konkurrensen måste ses över och begränsas så att inte de professionellt verksamma slås ut. Även tillfälliga eller kortare kulturstipendier eller konstnärsbidrag ska berättiga till pensionspoäng. Den individuella visningsersättningen ska fördelas på ett sådant sätt att alla yrkesverksamma konstnärer som uppfyller rimliga kvalitetskrav ska kunna komma i fråga, och ersättningen ska fördelas av Konstnärsnämnden. Detta är några av de moderata förslag som ger alla våra kulturskapare större möjligheter att leva på utfört arbete och som därmed också minskar behovet av offentliga insatser. Jag går så över till talboken och delaktighet för alla på jämlika villkor. I FN:s standardregler som antogs år 1993 står det att man ska ge människor med funktionshinder försäkran om delaktighet och jämlikhet i samhället. All kultur ska med andra ord vara tillgänglig för alla människor. Den första talboken föddes i USA år 1931 och framställdes med s.k. jumbo braille books, böcker som framställdes med större punktskriftsceller än vad som är standard. Redan året efter, 1932, lanserades den första talboken på grammofonskiva. I Sverige kom den första skivan ut år 1938. I vårt land beräknas de läshandikappade vara minst 335 000 personer, eller ca 4 % av landets befolkning. Enligt Talboksbiblioteket finns det i dag drygt 54 000 titlar talböcker. Det kan låta som många titlar, men jämfört med vad vi som inte behöver talböcker har att tillgå har vi betydligt fler böcker att tillgå än vad de läshandikappade har. För att ge läshandikappade bättre service måste biblioteken också kunna erbjuda fler digitala böcker. I dag finns det mest analoga böcker. Ett stort problem för många barn med funktionshinder är att det kan vara svårt för föräldrar till funktionshindrade barn, eller funktionshindrade föräldrar till barn utan funktionshandikapp, att få tillgång till dessa läroböcker så att de kan hjälpa sina barn med läxorna hemma. Läromedelssituationen är i många fall dålig och studielitteraturen ofta försenad eller inte ens tillgänglig på rätt medium. Därför måste läromedelsproduktionen få tillräckliga anslag som kan tillgodose de behov som finns. Det är glädjande att regeringen i denna budget återställt anslaget efter förra årets besparing. Vi moderater anser dock att det inte räcker och vill därför öka anslaget ytterligare. Ska alla läshandikappade få tillgång till så många talböcker som möjligt måste det finnas tillräckligt med resurser. Till sist, herr talman, skulle jag vilja bemöta Charlotta Bjälkebring, som tyvärr verkar ha lämnat salen, och andra som har sagt att moderat kulturpolitik är torftig och bara skulle komma ett fåtal till del. Tvärtom skulle jag vilja säga att den kulturpolitik som styrs av moderat politik innebär mindre byråkrati och mer möjligheter för alla att uppleva kultur utifrån det öga som var och en har i kulturupplevelsen - just det som Tasso Stafilidis tog upp apropå skillnaden mellan när han såg Romeo och Julia och när Annika Nilsson gjorde det. Den betydelsen är viktig, och det är den som vi från moderat håll också vill ska kunna påverka. Om man jämför med andra länder kan man se att många andra länder har ett betydligt lägre anslag till kulturens område, men man har ett större engagemang och fler människor som är ute och besöker de olika kulturella evenemangen. Och det handlar inte om olika klasser, utan folk går praktiskt taget man ur huse. Därför skulle jag vilja säga: Moderat kulturpolitik är ingalunda torftig, tvärtom!

Herr talman! Tredje gången gillt - så skulle man kunna beskriva riksdagens beslut kring frågan om placeringen av ledningen för Statens sjöhistoriska museer. Frågan har ju levt i denna kammare åtminstone sedan 1996. Under förra året behandlade riksdagen frågan såväl vår som höst och konstaterade då att ledningsfunktionen för SSHM skulle lokaliseras till Blekinge och Karlskrona. Många goda skäl för denna lokalisering har också redovisats vid olika tillfällen i denna kammare och också i det betänkande som nu behandlas. Jag ska därför inte uppehålla mig vid det utan nöjer mig med att konstatera att det var med stor förvåning man i regeringens budgetproposition kunde läsa att regeringen gjorde ställningstagandet att inte fullfölja riksdagsbesluten om flyttning. Uppenbarligen föll kulturutskottets och riksdagens uppmaning från förra hösten om en skyndsam beredning av ärendet på hälleberget. Regeringen anger att det vid en samlad bedömning kan konstateras att förutsättningarna för en lokalisering har ändrats. Vilka dessa förändrade skäl emot skulle vara är enligt min mening svårt att se. Det sakläge som låg till grund för riksdagsbeslutet har inte förändrats sedan riksdagen fattade sitt beslut om flyttning. Möjligen kan man säga att motiven för Karlskrona har stärkts ytterligare genom det faktum att örlogsstaden Karlskrona har förts upp på Unescos världsarvslista. Desto mer glädjande är det att som motionär kunna konstatera att kulturutskottet nu för tredje gången och med stor tyngd ger regeringen ett tydligt uppdrag att fullfölja riksdagens tidigare beslut. Vi motionärer, de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Blekinge, ser med stor tillfredsställelse på att utskottet bifaller motionen och därmed håller fast vid det tidigare beslutet, och också anger att medel ska fram i den ekonomiska vårpropositionen år 2000 för genomförande år 2001. Låt oss hoppas att detta uppdrag till regeringen är så tydligt att vi slipper besluta om denna punkt ytterligare en gång, en fjärde, i denna kammare. Herr talman! Jag är tacksam för kulturutskottets ställningstagande när det gäller lokaliseringen av ledningsfunktionen för SSHM och ser med förtröstan fram emot riksdagsbeslutet i ärendet.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood väljer ju själv vem hon vill stötta. Om hon väljer att stötta kulturministern i kväll så inte mig emot. För min del är det så att besluten fattas i Sveriges riksdag, och regeringen förbereder och verkställer de besluten. Det jag konstaterade var att jag litar på kulturutskottets bedömning - den som gjordes förra våren, den som gjordes förra hösten, den som görs nu och den som ska göras en fjärde gång om inte beslutet nu skulle leda till handling, vilket jag utgår från. Mot den bakgrund man kan se här, Elisabeth Fleetwood, tycker jag inte att det är för tidigt att fatta det här beslutet. Jag känner inte till några politiska kretsar i Karlskrona med omnejd som skulle vara emot bedömningen att ledningen för de sjöhistoriska museerna ska placeras i Karlskrona. Jag tror att jag känner till länet ganska väl och vet också vilka politiska bedömningar som har gjorts där. Det är möjligt att jag, om jag hade varit i motsvarande läge som Elisabeth Fleetwood, hade försvarat Stockholms färger. Men jag tycker att de riksdagsbeslut som är fattade hittills är väl grundade och att de underlag som de är fattade på är väl bearbetade. Fakta är ju också kända, som Elisabeth Fleetwood nämner. Men likafullt har kulturutskottet gjort den samlade bedömningen, vilket jag tycker är klokt, att man ska återkomma med detta förslag till beslut som jag tycker är oerhört positivt och välgrundat.

Herr talman! När det gäller att lyssna på röster är väl den tydligaste rösten som jag har lyssnat på kulturutskottets, och jag antar att Elisabeth Fleetwood har ett visst förtroende för kulturutskottet. Jag kan bara avsluta med att konstatera att det har jag.

Herr talman! Jag ska beröra tre delar i betänkandet. Först ska jag anknyta till det som Jan Björkman avslutade med. I kulturutskottets betänkande finns det något som jag tror är unikt. För tredje gången uttalar utskottet som sin mening att ledningen för Statens sjöhistoriska museum ska flyttas till Karlskrona. Två gånger har regeringen och riksdagen fått i uppdrag att åtgärda utskottets förslag. Nu är det tredje gången som riksdagen har att ta ställning till samma förslag. Det måste väl ändå ses som väldigt anmärkningsvärt att regeringen inte vid de två tidigare tillfällena verkställt vad riksdagen beslutat. Från Vänsterpartiets sida har vi under allmänna motionstiden motionerat om att flyttning bör ske. Flera motioner med samma syfte finns också från andra partier. Utskottet har nu åter uppmanat regeringen att verkställa beslutet om flyttning av ledningen för Statens sjöhistoriska museum. Ett skäl som inte har nämnts tidigare är att chefen för museet har fått ett annat jobb. Den nya chefstjänsten, förlagd till Karlskrona, kunde nu alltså annonseras ut. Därigenom minskar en del av kostnaderna. Det är väl ändå inte möjligt att regeringen går emot andemeningen i tre på varandra följande riksdagsbeslut. Jag är mycket glad att utskottet på ett så tydligt sätt som framgår av betänkandet står fast vid att en flyttning av ledningen nu ska ske. Herr talman! Det andra jag vill ta upp är folkbildningen, som enligt regeringen har bedrivit en verksamhet som väl uppfyllt de krav som ställts för statsbidrag till folkbildningen under budgetåret 1998. Vi instämmer i detta och är glada för att vi i budgetförhandlingarna fick gehör för kravet att återställa de 10 Den ambitionsökning som vi har ålagt folkbildningen måste också synas i resurstilldelningen. Moderata samlingspartiet föreslår en minskning av anslaget, och det är väl bra att man inom folkbildningen får klart för sig att olika partier tillmäter folkbildningens insatser olika betydelse. Övriga partier inom det borgerliga blocket har en annan syn vad gäller folkbildningen. Som någon har sagt här tidigare är det inte utan att man undrar hur en borgerlig regering hade handskats med denna fråga. Det tredje, herr talman, som jag vill ta upp är stödet till friluftsorganisationerna. Jag är positiv till att frilufts och främjandeorganisationerna får ett eget anslag. Bland aktiva inom föreningslivet som ej sysslar med idrott förvånar man sig över uttrycket idrottsminister. Nu finns det väl ingen sådan officiell beteckning, men jag ser det ändå som ett steg mot en förenings och folkrörelseminister nu när friluftsorganisationerna speciellt lyfts fram. Jag ser det alltså som ett första steg och ser fram emot att få bidra till att ytterligare steg i denna riktning tas.

Herr talman! Att kultur är mycket visar den här dagen på. Att besöka museer och inhämta allt vad de har att ge, att känna historiens vingslag, att skaffa sig kunskap om sina egna rötter och att få aha-upplevelser är en källa till glädje. Det ger avkoppling och ork att gå vidare i vardagen. Det går inte att förneka. Men, herr talman, att se, lyssna och uppleva levande kultur med bl.a. spelemän som utövar sin konst är för mig ett snäpp högre. Vågar jag säga det i denna kulturintresserade kunniga grupp, som till större delen, vad jag förstår, utgörs av kulturutskottets ledamöter? Att dessutom kunna förena kultur med annan samhällelig verksamhet, som utbildning och arbetstillfällen, gör inte det hela sämre. Tvärtom känner många då en fullständig glädje och tacksamhet. Jag vill i mitt anförande ta upp endast en fråga där jag har sett att kultur kan ge många positiva effekter. Det är som ni förstår folkmusikinstitutet i Tobo, det s.k. Eric Sahlström-institutet. Namnet kommer från den kände riksspelmannen, som jag själv haft förmånen att lyssna till ett flertal gånger. I likhet med många norduppländska bruk kämpar Tobo bruk en god kamp för sin överlevnad. Man har tagit till vara det som är unikt för Norduppland och har ett verkligt levande intresse för folkmusik, sprunget från många eldsjälar som har fört arvet vidare. I denna miljö finns nu ett folkmusikinstitut - det första i sitt slag i Sverige - tack vare eldsjälar i bygden, men också tack vare att staten och kulturutskottet hjälpt till att visa sin goda vilja och intresse för att få i gång detta. Herr talman! Jag läser med tillfredsställelse att kulturutskottet även i det betänkande som nu behandlas säger att det ser med tillfredsställelse att Eric Sahlström-institutet i Tobo, i enlighet med utskottets förslag och riksdagens beslut, får statligt stöd för att utvecklas till ett mångsidigt nationellt centrum för folkmusik. Men jag blir besviken när jag läser vidare: "Utskottet är dock inte berett att redan nu föreslå förändringar vad avser stödet och noterar att regeringen som villkor för fortsatt statligt stöd kräver kompletterande bidragskällor." Jag tycker att regeringens begäran är rimlig, men det finns ju redan nu kompletterande bidragskällor. Har man inte tagit reda på det? Bidrag ges från kommunen, landstinget, länsstyrelsen m.fl. Folkmusikinstitutet fick också Radio Upplands kulturstipendium. Det är många, många som har insett denna verksamhets betydelse för Tobo bruk, för länet och för staten. Verksamheten pågår i dag i Tobo med full kraft, men den får inte stå och falla med att det hela tiden måste finnas eldsjälar som jagar pengar för att verksamheten även fortsättningsvis ska fungera. Det är ett måste med ett årligt fastslaget statligt bidrag som tillförsäkras i samband med att budgeten antas. Herr talman! Jag ser ändå med tillfredsställelse på den skrivning som utskottet har gjort i detta betänkande, eftersom de frågor som regeringen har visat sig ha är positivt besvarade och eftersom de krav som ställs för att få statligt stöd redan är uppfyllda. Med de sakliga upplysningar som man i dag kan få från institutets ledning borde utskottets ledamöter redan i dag kunna ändra sig och i likhet med oss som motionerat i frågan uttala att Eric Sahlström-institutet framdeles bör få permanent stöd. Det nuvarande bidraget via arrangörsstödet inkräktar på stödet till arrangörer samt garanterar inte fortsatt verksamhet vid institutet på ett önskvärt sätt. Herr talmal! Jag ska sluta med att säga att jag tycker att det bra att Centerpartiets åsikt delas i utskottet av Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Men vilken inställning har

Fru talman! Miljön i världen har blivit bättre. Teknikutveckling, marknadsekonomi och ökade kunskaper i samhället har lett till att världen blivit en trevligare plats att leva på. Faktum är att städernas luft blir allt bättre, antalet sälar och rovfåglar runt Östersjön ökar, antalet fiskarter i våra vattendrag ökar och människan lever allt längre. Det finns anledning att vara positiv. Marknadsekonomin har visat sig vara överlägsen andra former av system som t.ex. planekonomin när det gäller att ta hänsyn till miljövärden. En enkel kort jämförelse mellan Väst och Östtysklands miljöpolitiska utveckling under 1900-talet är slående. Socialism, dvs. en stark övertro på statliga lösningar, skapar ett samhälle där ingen tjänar på att utveckla sina produkter på ett miljövänligt sätt, ingen köpare har möjlighet att välja den miljövänligare produkten och inget enskilt miljöengagemang premieras. Låt oss hoppas att de stora politiska projektens tid är över, fru talman, för miljöns skull. Ett miljöarbete som byggs underifrån leder i de flesta fall till ett mycket bättre resultat. Att ett antal människor tar ett eget miljöansvar är oändligt mycket mer värdefullt än en ny lag med restriktivare regler. Är allt därmed bra i samhället så att vi kan lägga ned miljöpolitiken? Nej, så enkelt är det inte. Det finns fortfarande en rad olika, i huvudsak lokala och regionala, miljöproblem kvar att lösa. Utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, tungmetaller och koldioxid överstiger på många platser de nivåer som naturen långsiktigt tål. I första hand ska miljöarbetet utgå ifrån den enskilda människans ansvar, men staten ska ta ansvar för de uppgifter som inte den enskilda människan eller marknaden kan eller bör utföra. Effektiv lagstiftning och olika typer av ekonomiska styrmedel är viktiga verktyg i detta arbete. Att stödja miljöforskning, att ansvara för miljöövervakning och kalkning av försurade sjöar och vattendrag är andra områden där staten har ett huvudansvar. Marknadsekonomin som verktyg måste användas i större omfattning för att på ett dynamiskt sätt driva miljöarbetet framåt. Handel med utsläppsrätter bör införas för att öka måluppfyllelsen och kostnadseffektiviteten i miljöarbetet. Att sätta ett pris på miljön är viktigt för att företag och enskilda ska känna att förbättring lönar sig. Det internationella samarbetet är också viktigt, inte minst inom ramen för EU. Det måste förstärkas. Sverige måste driva på och även ta intryck från våra grannar när det gäller de gränsöverskridande miljöproblemen. Fru talman! Jag nämnde forskning inom miljöområdet. Det finns ett stort problem inom miljöpolitiken som oroar mig. Allmänt tyckande och förhastade slutsatser är inte ovanliga i debatten. Förföriska budskap om teoretiska modeller som saknar förankring i verkligheten förvillar folks uppfattningar. En ny tids domedagspräster sprider sitt skrämmande budskap om att jorden håller på att gå under om vi inte förändrar hela vårt sätt att leva. Livsvalsdiskussionen blandas vilt med miljödiskussionen. De problem vi har förstoras och anpassas till budskapet. För mycket löst tyckande i debatter riskerar att på sikt minska trovärdigheten för de reella problemen. Det är viktigt att vetenskapligheten får styra vår problembild i en större utsträckning än i dag. Det är viktigt att forskningen får ett ökat stöd. Det är därför vi moderater föreslår en anslagsökning till miljöforskningen med 80 miljoner kronor, dvs. 30 miljoner mer än regeringens budgetförslag. Detta har vi med i det särskilda yttrande som vi har i betänkandet. Fru talman! Regeringens miljöpolitik präglas av en brist på helhetssyn och konsekvens. Inom områden som miljöforskning, miljöövervakning och kalkning, där staten har en viktig uppgift, har det tidigare gjorts stora neddragningar. Samtidigt har stora pengar satsats på statliga bidrag till verksamheter med liten eller ingen miljönytta alls. Begrepp som kostnadseffektivitet och miljönytta i förhållande till den insats som görs har regeringen bortsett ifrån. Det som prioriterats har varit statliga bidrag, företrädesvis till kommunala projekt. Sverige borde vara ett föregångsland inom miljöpolitiken. Tyvärr har arbetsmarknadspolitiken suddat ut en del av vår miljöpolitiska profil. Vi moderater ser i och för sig med glädje att regeringen nu höjer anslaget till kalkning till den nivå som vi tidigare krävt, men ett större grepp behöver tas över de här frågorna. Fru talman! I årets budget har vi moderater två reservationer. Den första handlar om att vi vill ge möjlighet till länsstyrelserna att använda en liten del av sina markanslag, dvs. de pengar som ska säkerställa en del av våra naturskogar, till att administrera ut pengarna. Med länsstyrelsernas nuvarande resurser kommer de att få svårt att leva upp till de mål som regering och riksdag ställt upp. På det sättet vill vi se till att pengarna verkligen kommer ut där de behövs. Den andra reservationen handlar om ett bättre ledarskap för våra myndigheter. Varje gång Kemikalieinspektionen påförs nya utredningar eller andra extra arbetsuppgifter måste tillräckliga resurser tillföras så att myndigheten har en rimlig chans att klara de extra åtagandena. Detta har inte skett i önskad utsträckning. Varje extra arbetsuppgift som påförs utan att man betalar för det är en smygbesparing. Det är också orimligt att regeringens höjda kostnader för internationella åtaganden ska finansieras genom avgifter från industrin. Det är inte ett rimligt sätt att arbeta på. Vi vill därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till hur en ökad finansiering med statsbudgetens hjälp ska utformas. Detta för att det ska finnas en rimlig avvägning mellan höjda ambitioner och tilldelningen av resurser. Fru talman! Givetvis står vi bakom båda våra reservationer, men jag ber att för Moderaternas räkning få yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Nyligen, den 18 november, beslutade riksdagens majoritet om ramar för de olika utgiftsområdena. Formellt kan vi kristdemokrater inte fullfölja våra anslagsyrkanden i en reservation. Vi redovisar i stället i ett särskilt yttrande vår politik inom miljöområdet och utgiftsområde 20. Utöver det har kristdemokraterna två egna reservationer, och vi deltar också i en flerpartireservation. Jag yrkar bifall till reservation 3. I denna reservation berör vi kalkningsverksamheten. Kalkning av sjöar och vattendrag är en viktig del i kampen mot försurningen och ett betydelsefullt instrument i bevarandet av den biologiska mångfalden. Men kalkning är bara en upprätthållande insats i avvaktan på en varaktig lösning av försurningsproblemet. I Sverige har vi kraftigt minskat svavelutsläppen som förut var den största orsaken till försurning. Biltrafiken är numera den största orsaken. Betydande svavelutsläpp sker fortfarande i andra länder omkring oss, och det ger försurning huvudsakligen i västra och sydöstra Götaland. Surt vatten framstår alltmer som en hälsorisk för både människor och djur och påverkar även växtligheten. Vid lågt pH-värde går många metaller i lösning, vilket kan medverka till sjuklighet. Den biologiska mångfalden minskar. Hittills har sjöar och vattendrag kalkats för att höja pH-värdet. Mycket talar för att skogskalkning kunde vara en bra metod, särskilt där skogsförsurningen är uttalad på grund av fortsatt svavelnedfall. Det finns dock signaler om att avgång från mark av koldioxid samt utlakning av kväve kan öka vid ökat mark-pH. Det krävs alltså systematisk forskning i större skala för att undersöka detta, och i samband med det kan det också krävas en skogskalkning i något större skala i de mest försurningsdrabbade områdena. Därför vill vi anslå 63 miljoner kronor extra för en sådan kalkning. Det är också viktigt att samordning sker mellan kommuner, länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att få största möjliga nytta av kalkningsverksamheten. Kalkningen ska dessutom vara långsiktig. Vi kristdemokrater har, i likhet med flera institutioner, kritiserat att det inte klart går att utläsa ur budgeten hur mycket pengar som beräknas för kalkning. Vi har nu fått besked om att 212 miljoner disponeras för detta. Det motsvarar nuvarande sjökalkning. Utöver det vill vi kristdemokrater alltså anslå ytterligare medel för skogskalkning. Numera råder det ett allmänt intresse för att skydda miljön. Miljöbalken verkar också åt det hållet. I nyckeltalen som ska beskriva den gröna utvecklingen ingår antalet ISO och EMAS-registrerade företag. De företag som i dag registrerar sig enligt ISO och EMAS är kapitalstarka företag. Det kostar nämligen en del. ISO och EMAS-registrering kan sedan användas som konkurrensfördel. Många små och medelstora företag arbetar dock aktivt med miljöledningssystem utan att registrera sig. De kommer inte med i någon statistik. Den stora kostnad som en registrering innebär, utgör alltså ett hinder för registrering. Men ett sådant företag kan ändå ha ett aktivt och levande miljöarbete. Små och medelstora företag som arbetar med miljöledningssystem och med miljörevision kan bygga upp miljöplaner som de kan konkurrera med. Vi tycker att kommunerna kunde få i uppdrag att registrera de företag som använder sig av ett praktiskt miljöledningssystem och att de sedan får ingå i nyckeltalen som därmed skulle bli mer rättvisande. Kemikalieinspektionen har en viktig del i miljöarbetet. Men inspektionen hinner inte med sitt arbete i dag. Det kan ta lång tid innan nya mindre toxiska, men lika effektiva medel kan tillåtas ersätta nuvarande mera toxiska ämnen. Regeringens förslag om tillförsel av ett engångsbelopp på 3 miljoner är inte tillräckligt. Kristdemokraterna har därför föreslagit ett årligt tillskott på 4 miljoner. Kemikalieinspektionen förutsätter med sina godkännanden att exempelvis bekämpningsmedel används var för sig. Man granskar alltså varje medel och dess risker för sig. Rent praktiskt blandar dock t.ex. jordbrukaren flera preparat i sin spruta och sprider det över odlingen. Dokumentation av vad som händer kemiskt vid sådan blandning saknas. Man vet inte ens vilka restsubstanser man ska leta efter. För det här krävs utökad forskning. Vi tycker också att Kemikalieinspektionen skulle få ett utvidgat uppdrag att undersöka även sådana här blandningar som man vet förekommer i praktiken. För det krävs en samverkan mellan Kemikalieinspektionen och forskningen. Ett aktivt miljöarbete kom i gång i kommunerna efter Riokonferensen. Det lokala arbetet i Agenda 21 hjälper till att hålla liv i medvetenheten om miljön. Det hjälper också till att ange mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling. Det är i kommunerna som det praktiska arbetet sker, och det är viktigt med en lokal förankring. Miljömedvetenheten symboliseras ofta av avfall. Det är så påtagligt när sopberget växer. Man ser soporna. Ordet producentansvar kan vara lite bedrägligt. Det låter som om producenten ansvarar för att avfallet försvinner och som om han betalar för det. Det är konsumenten som i dag betalar för detta arbete, utöver att han utför arbetet till en del. Man kan säga att det är ett gott syfte och en självbevarelsedrift att få bort sopor eftersom man ser dem. Förändringar kan man kanske se på sikt, liksom de effekter det får på det lokala klimatet. Men det som orsakar förändringarna ser man inte. Man ser inte gaser i luften. Man kan se avgaserna från bilar. Det kan bli smog. Det kan bli inversion kalla dagar. Det både syns och känns. Men annars ser vi inte det här. Vi har en ökande biltrafik. Vi höjer för närvarande våra koldioxidutsläpp. För att kunna bedriva kraftfulla åtgärder på det här planet krävs en förankring i folkdjupet. Därför menar vi att det lokala agendaarbetet är oerhört viktigt. Det är där vi kan bygga upp en förankring i folkdjupet. Det är viktigt att vi då inte enbart sysslar med sådana lokala frågor som är synbara för våra ögon utan även vidgar diskussionen till hur vi kan påverka klimatet. I dag har bilen kommit för att stanna. Det är bara att inse. Vi kan inte förbjuda bilen. Det är ett viktigt medel för många familjer för att klara sin tillvaro. Kristdemokraterna tycker att bilindustrin skulle åläggas ett krav att framställa bilar som har nollutsläpp av koldioxid. Utvecklingen kan drivas på. Vi vet vad som hände med katalytisk avgasrening - först kunde man inte, sedan var det för dyrt och sedan kom allt på en gång eftersom det blev en konkurrensfördel. Dessutom kan man arbeta för att få mycket mer bränslesnåla bilar. Jag läste i går att Audi gör en bil som förbrukar 0,3 liter per mil. Man kan minska luftmotståndet så att bensinåtgången minskar. Det finns alltså en hel del att göra. En del kostar pengar. Det är konsumenterna som får betala. Här har vi alla i riksdagen en funktion att fylla. Vi har inget specifikt yrkande om det. Vi vill i stället ha ett sekretariat för de här frågorna på departementet. Då kan man hela tiden följa frågorna, lista vad som görs och även vidta åtgärder. Det viktiga är den lokala förankringen. Därför har vi yrkat på att ett nytt konto skulle inrättas, Agenda 21, och tills vidare symboliskt tillföras 5 miljoner kronor. Det är ett sätt att symboliskt börja arbetet. Sedan behövs det mer pengar. Tack.

Fru talman! Jag kan anföra tre skäl för att slå vakt om den biologiska mångfalden. För det första tycker jag att det handlar om etik. Människan har inte rätt att utrota livsformer. För det andra handlar det för mig om risk, dvs. vi vet för lite om mångfaldens betydelse för ekologisk stabilitet. För det tredje handlar det om nytta. Arter kan i framtiden ge mänskligheten stora vinster i form av medicin, bioteknik eller, varför inte, gröda och föda. Mot bakgrund av dessa skäl är det, tycker vi i Centerpartiet, motiverat att på alla sätt restaurera och bygga upp de naturliga systemen så att de kan fullgöra funktionen att vara grunden för vår utveckling. Genom kalkning neutraliseras de försurande utsläppen och det försurande nedfallet som påverkar våra sjöar och vattendrag, så att en normal flora och fauna kan återskapas. Den är även av avgörande betydelse för arter som vandrar mellan t.ex. söt och saltvattensystem, såsom lax och laxöring. Även skogskalkningen har betydelse för att minska försurningens påverkan. För att förbättra möjligheten att minska försurningen av landets sjöar och vattendrag behövs insatser utöver de regeringen anslagit. Kalkningsverksamheten bör därtill vara långsiktig. Men jag vill poängtera att den självklart inte är något mål i sig. Målet måste självklart vara att minska de försurande utsläppen så att vi inte behöver kalka vattendrag och skogar. Fru talman! I arbetet med att bevara den biologiska mångfalden gör organisationerna verksamma inom natur och kulturmiljöområdet stora insatser. Organisationer som SMF och Sveriges hembygdsförbund är antagligen de som har den bästa bevakningen på miljöområdet. Dessa organisationer studerar och följer vaksamt hoten mot naturen, förmedlar och medverkar i opinionsbildning, uppmuntrar till vård av byggnader och miljöer på såväl landsbygden som i stads och tätortsmiljöer. I många fall bidrar de här organisationerna till skötsel och varsam förnyelse av miljöer. Organisationernas verksamhet försöker påverka utvecklingen på miljöområdet i en positiv riktning. Om Sverige ska fortsätta att vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för ekologiskt hållbar utveckling är det nödvändigt att vi tar till vara alla goda krafter som redan finns verksamma på det här området. Det är dyrt för landet att låta bli. Ersättningen till de ideella krafterna är blygsam jämfört med vad tjänstemän och konsulter kostar. Centerpartiet har tidigare flera gånger efterfrågat ett erkännande och därtill ett berättigat stöd genom uppräkning av de anslag som finns för att stödja de ideella organisationerna. I budgeten finns det inga spår av vare sig ett erkännande eller en anslagsuppräkning. Centerpartiet har alltså i sitt budgetalternativ föreslagit att anslaget till ideella organisationer verksamma inom natur och kulturmiljöområdet räknas upp. I vår budgetmotion har vi anslagit 5 miljoner utöver regeringens förslag. Därtill behövs en omfördelning inom anslaget. På samma tema skulle jag, fru talman, vilja lägga till att samma sak gäller när vi talar om medel ur Kärnavfallsfonden. De olika miljögrupperna, en del kallar dem förvisso för aktivistgrupper, bör tillförsäkras centrala medel för att under rimliga förhållanden och på ett någorlunda jämbördigt sätt kunna sammanställa och tillhandahålla information till medborgarna i en kommun eller ett område som berörs av någon åtgärd, t.ex. slutförvaring av kärnavfall. När ersättning utgår till kommuner för informationsinsatser i samband med undersökning om lokalisering av slutförvaring av använt kärnbränsle bör rimligen medel öronmärkas ur den här fonden även till lokala opinionsgrupper för de informationsinsatser som dessa grupper gör. Jag vill, fru talman, med detta instämma i bifallet till reservation nr 3 och samtidigt yrka bifall till reservation nr 5 under mom. 12. Tack, fru talman!

Fru talman! När jag lyssnar på inläggen, särskilt de två första, blir bilden att när det gäller natur och miljö är det mesta gott och väl. Det är inte den bild jag och Folkpartiet har. Var finns visionerna i miljödebatten? Var finns uttrycken om att natur och miljöfrågorna är överlevnadsfrågor? Ett av målen inom det här utgiftsområdet är att främja en långsiktig god hushållning med naturresurser och att skydda natur och kulturlandskap Om vi ska nå ett mer kretsloppsanpassat samhälle är det A och O att både producenter och konsumenter tar miljöansvar. Vi måste sträva efter bättre fungerande marknader för material som kan återvinnas och återanvändas. I en nyligen presenterad ESO-rapport kritiseras återvinningssystemet och, menar jag, därmed också kretsloppstanken. Utredaren förordar att lagen om producentansvar skrotas och att vi ökar förbränningen och deponeringen av hushållsavfallet. På högerkanten torde man välkomna den här rapporten, men vad säger Socialdemokraterna? Fru talman! Jag vill fråga om Sinikka Bohlin och Socialdemokraterna är beredda att i den här debatten tydligt markera att något ifrågasättande av producentansvaret inte är aktuellt och att en ökad förbränning och deponering av avfall ska motarbetas. För oss socialliberaler är det naturligt att studera och använda nya fakta. Det finns uppgifter om att de företagsekonomiska intäkterna av källsortering och återvinning endast är en bråkdel av kostnaderna. Men hur mäter man värdet av den natur som förblir oskadd om 30 år till följd av minskade sopberg i dag? Hur mäter man det framtida värdet av ett mer utbrett kretsloppstänkande hos den enskilde individen? På de frågorna har utredaren inte gett något svar. Vi ställer oss vidare tveksamma till Riksdagens revisorers förslag att låta regeringen pröva möjligheten att lagreglera samrådet mellan producenter och kommuner. Det är givetvis viktigt att kommunikationen mellan dessa båda aktörer fungerar tillfredsställande, men det är inte nödvändigtvis skäl nog att ytterligare lagreglera. Folkpartiet anser att det är viktigare att jobba med ekonomiska incitament med en medvetenhet i linje med Agenda 21. Om kretsloppssamhället ska bli verklighet är det nödvändigt att det finns ett individuellt engagemang. Vi vill därför hellre betona det som revisorerna påpekar om vikten av att allmänhetens positiva inställning till källsortering värnas och att hushållen ges incitament för en fortsatt källsortering. Ett hållbart samhälle kräver att vi alla tar ansvar för vår egen livsstil. En liberal miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det personliga engagemanget. Erfarenheten visar att upplysta och medvetna konsumenter successivt kräver fram exempelvis miljövänliga produkter, och därmed anpassar sig producenterna till efterfrågan. Det går alldeles utmärkt att lita på konsumenternas makt i miljöarbetet. Under det senaste årtiondet har vi sett flera konkreta exempel på människors genuina engagemang och ansvarstagande för miljön. Sorteringen är viktig dels för att den medvetandegör människor om vad de konsumerar, dels för att återanvändningen och komposteringen ökar. Därför måste opinionsbildning för avfallssortering fortsätta och ekonomiska incitament upprättas och skärpas. I ESO-rapporten saknas livscykelanalysen. Det är viktigt att beskriva inte bara de ekonomiska förhållandena utan också andra värden. Målet måste vara att minska den totala volymen material som flödar runt i kretsloppet. För att ESO-rapporten inte ska komma att påverka det personliga engagemanget negativt måste vi här och nu tydligt tala om vart vi vill. Skyddet av den biologiska mångfalden är ett annat viktigt mål. Vi gröna socialliberaler tycker att det är viktigt att öka takten i fråga om avsättning av värdefull natur och i fråga om biotopskydd. Jag anser att miljöpolitiken har för få sanna förespråkare. Ett sätt att skydda naturskog och därmed den biologiska mångfalden är att undanta viss skogsmark från skogsbruk. För att en del av Sveriges sista naturskog ska kunna bevaras för kommande generationer måste mer skog skyddas i reservat. En bra riktlinje för hur mycket mark som ska skyddas kan vi finna i Miljövårdsberedningens förslag i betänkandet Skydd av skogsmark. Beträffande reservat i skogsmark har riksdagen ställt sig bakom ett uttalande att 5 % av den produktiva skogsmarken nedanför det fjällnära området kan behöva skyddas i reservat. Det förutsätter att riksdagens mål för miljöanpassning av skogsbruket uppfylls. Nås inte det målet ökar reservatsbehovet uppemot 15 %. Senast år 2010 bör reservatsbehovet vara uppfyllt. Från Folkpartiets sida har vi i flera år föreslagit höjda anslag för skydd av skogsmark. Det är glädjande att regeringen höjt anslaget, men vi hade velat se en ytterligare höjning. I en motion har vi tagit upp frågan om takten i skyddsarbetet. Det är ju takten i skyddsarbetet som kommer att vara den avgörande faktorn för om Sverige klarar målet att bevara den biologiska mångfalden. När naturens och miljöns intressen kommer i konflikt med ekonomiska intressen vinner ofta de ekonomiska. Tycker vi att det är viktigt att genom att lägga skatter på t.ex. utsläpp av koldioxid minska sådana utsläpp, måste den inställningen gälla också när vi diskuterar t.ex. hur torvindustrin ska kunna överleva. Vi ställer oss positiva till principerna för en grön skatteväxling. Samtidigt är det angeläget att beakta industrins internationella konkurrenskraft och att miljöskatterna inte driver företag att lägga verksamheten i andra länder. I värsta fall skulle det leda till att vi får en försämrad miljö, nämligen om miljökraven i dessa andra länder är avsevärt mildare än i Sverige. Det är också viktigt att notera att effektiva miljöskatter leder till att skattebasen minskar, vilket naturligtvis reducerar möjligheten att finansiera andra skattesänkningar. Genom att genomgripande växla skatt på arbete mot skatt på miljöförstöring förenas miljömålen med målen för den ekonomiska politiken. För att kriterierna för begreppet skatteväxling ska kunna uppfyllas är det viktigt att det sker motsvarande sänkningar av skatten på andra områden. Annars är det inte fråga om en grön skatteväxling utan snarare om en missriktad svart växling till dålig kurs. De höjningar av energiskatterna som regeringen och dess stödpartier föreslår i årets budgetproposition innebär till viss del en sådan svartväxling. Trots omfattande skatteväxlingar från arbete till miljö i samband med skattereformen i början av 1990-talet, en reform som Folkpartiet stod bakom, kommer fortfarande 75 % av skatteinkomsterna från arbete och 6 % från miljö och energi. Det är en fördelning som successivt måste förändras. Fru talman! De svenska koldioxidutsläppen ökar. Målet att åter nå 1990 års nivåer och därefter minska utsläppen tycks vara långt borta. Vi folkpartister står fast vid det målet, men det krävs nya grepp. Ett sådant grepp är säljbara utsläppskvoter. Regering och riksdag sätter därvid en kvot för hur höga koldioxidutsläppen får vara. Utifrån det målet säljs sedan kvoter. Fru talman! Jag vill fråga: Hur ser socialdemokraterna och deras stödpartier på ett system med säljbara utsläppskvoter? När får vi en grön skatteväxling på riktigt? Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 5 i betänkandet. Det påstås ofta att vi är så överens i miljöpolitiken. Jag vill hävda att det är en myt. Faktum är att de partier som finns i Sveriges riksdag är mer överens i frågor som gäller vård, omsorg och skola än i miljöfrågorna. Hur kan jag då säga det? Ja, vi börjar bli ganska överens om problembilden. Vi börjar bli överens om att det finns en försurning, att övergödningen är ett faktum och att den biologiska mångfalden är trängd, precis som Artdatabanken säger. Vi börjar bli överens om att antalet rödlistade arter ökar. Det går inte att förneka det. Vi börjar faktiskt också bli överens om att det sker en klimatförändring, även om det fortfarande finns en del som hävdar att den inte existerar. Den börjar dock bli så påtaglig över världen att det är svårt att förneka dess existens. Vi är också överens om att vi har problem med kemikalier, att det sprids för mycket kemikalier, något som orsakar problem i miljön. Det är något som börjar tränga in hos många. Men där stannar det vi är överens om. Vi är inte överens om hur vi ska ta tag i problemen, och det är egentligen det som är politiken. För Miljöpartiets del var det samarbete vi hade om miljöbalken mycket viktigt. Det var ett test på om det gick att hitta en möjlighet att skärpa miljöpolitiken i riksdagen. Det samarbete som var mellan s, v och mp var bra. Det visade att det fanns en möjlighet att skärpa rejält. Och vi kan se nu när balken har varit i funktion i ungefär ett år att den får lysande vitsord. De som finns på fältet, de som jobbar med miljölagstiftningen i praktiken, säger att balken har precis de tänder man efterfrågade. Det gäller hänsynsreglerna. Det gäller generella föreskrifter osv. Men när balken behandlades här hade vi 33 reservationer i betänkandet. Denna balk föregicks av en borgerlig balk som definitivt inte hade gjort det bättre för dem som jobbar på fältet med miljöproblem. Men det intressanta var att av de partier som hade tagit fram den borgerliga miljöbalken var det bara ett parti som följde upp den, nämligen Moderaterna. De andra partierna låtsades som om den inte existerade. De flesta reservationerna i det betänkandet var moderata. Det innebär att vi, genom att vi lade fram ett bra miljöförslag, lyckades höja ribban för vad vi är överens om i politiken. Det är så vi i Miljöpartiet försöker arbeta. Vi försöker se till att vi kan vara överens om att det måste till pengar för att börja komma till rätta med problemen, pengar där staten måste gå in. Det finns områden där staten inte ska gå in men det finns också områden där staten måste gå in. Det är intressant att höra i den här debatten att vi får väldigt lite kritik för de anslag som finns i miljöbudgeten, anslag som är större än vi någonsin har haft i någon miljöbudget. Det är glädjande. Det innebär att genom att vi i Miljöpartiet driver på har vi börjat höja ribban för vad vi är överens om. Det är mycket bra. Låt mig ta några exempel där vi har ansett att vi behöver stärka medelstilldelningen. Det gäller skogsinköp. Vi kan fortfarande i dag se att mycket lite, mindre än 1 % av den produktiva skogen nedanför skogsodlingsgränsen, är skyddat. Vi kan se att av de 1 662 rödlistade skogslevande arterna är ungefär 93 % beroende av just produktiv skogsmark. Det finns alltså mycket att göra här. Dessutom kan vi se att de här skogarna ofta har höga ekonomiska värden. Det är tallskogar i Hälsingland där varje träd är värt åtskilliga tusenlappar. Det är alltså dyrt att skydda den här typen av skog. Men det är nödvändigt om vi ska kunna ha kvar den biologiska mångfalden. Därför höjs anslagen för skogsinköp. 1998, när Socialdemokraterna och Centern lade fram budgeten, var anslaget 215 miljoner. År 2000 är det 350 miljoner. År 2001 är det 500 miljoner. År 2002 är det också 500 miljoner. Vi börjar komma upp i en nivå där vi kan se att det går att spara skogsmark för den biologiska mångfalden. Det här är för Miljöpartiets del mycket glädjande. Jag kan säga att miljöbudgeten naturligtvis har varit det angelägnaste området för oss i samarbetet. Även på biotopskyddssidan ser vi till att pengarna ökar. Det ligger inte på den här budgeten utan på jordbruksbudgeten. Här kan vi se att den utredning om nyckelbiotoper som kom under året visar att det finns 40 071 nyckelbiotoper som man hittade. Det gäller ungefär hälften av Sveriges yta. Av dessa är bara 893 skyddade i dag. Det finns alltså mycket att göra. Det här är små områden, men mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Här finns ofta de hotade arterna, de som vi vill ska kunna öka. Men förutsättningen är att de har kvar några refugier att öka ifrån. På biotopskyddets sida kan vi också jämföra siffrorna för 1998 och 2000. 1998 fanns det 25 miljoner, nu finns det 70 miljoner. Det är också en rejäl ökning, som visar att vi tar tag i problemen. Ett annat område där vi från Miljöpartiets sida har varit mycket aktiva gäller saneringen av miljöskadade områden. Här kan vi se att siffrorna är ännu mer radikala. Det anslaget var nämligen noll kronor det år då För år 2000 har vi 65 miljoner. Sedan ökar det till 150 Varför ökar inte det här anslaget fortare, då? Jo, det beror helt enkelt på att när det var noll kronor år 1998 försvann kompetensen. När vi började samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fanns det en handläggare kvar på Naturvårdsverket som höll på med den här typen av projekt. Det ska man jämföra med Nederländerna, som har 300 handläggare, eller Danmark, som har 150 handläggare. Man kan också se vad som har hänt under åren på saneringens område. Vi kan se att mellan 1988 och 1991 kom det 50 miljoner som skulle ha räckt till fem projekt. Det räckte till två. Sedan kom en skvätt pengar till, nämligen 1995. Då kom det 75 miljoner. Då lyckades man klara ett tiotal objekt. Låt oss återigen jämföra med Nederländerna, som mellan åren De här siffrorna har jag hämtat från den rapport som kom från Naturvårdsverket år 1995 och som heter Handlingsprogram för efterbehandling. Det är en mycket bra rapport, som försöker ta reda på hur många områden det handlar om i Sverige. Man säger att det handlar om någonstans mellan 2 000 och 7 000 områden. Man har också klassificerat de här områdena. Man har olika klasser för dem, och i klass 1, som innehåller de mest angelägna projekten, hittar man 200. I klass 2, som innehåller de näst mest angelägna projekten, hittar man 1 000 objekt. Ska man ha som ambition att klara hälften av alla klass 1-objekt under en femårsperiod säger man att man räknar med att det kommer att kosta 4 1⁄2 miljard kronor. För naturligtvis är det så att i det här fallet ska den som har förorenat i allra högsta grad bidra med saneringspengar. Det var en av de saker som vi skärpte till i den nya miljöbalken. Det här innebär att det behövs mycket pengar. Det kanske inte är så glamouröst att städa. Men ska vi ha en miljö som är giftfri är det nödvändigt, för det här läcker gifter. Det är många olika gifter. Det är PCB, DDT, tungmetaller och kreosot. Det är ämnen som vi absolut inte vill ha ut. Tittar man på den lista som finns i rapporten är det snart sagt alla typer av verksamheter som finns i ett modernt samhälle.

Fru talman! Vi folkpartister tycker också att det är bra och nödvändigt att öka anslagen för skydd av skog, för biotopskydd. Jag tycker att det är bra att Gudrun Lindvall uppehöll sig vid frågan om den biologiska mångfalden. Men jag hörde ingenting om grön skatteväxling från Miljöpartiets representant. Jag hörde inte ett ord eller en kommentar till den nyligen framlagda ESO-rapporten om avfallshantering. Det är en stor och viktig fråga när det gäller den enskildes attityd till att vara med i omställningsarbetet. Är inte det viktigt?
Fru talman! Jag tackar för att jag får ytterligare lite tid att besvara dessa frågor. Från Miljöpartiets sida finns det flera viktiga ben att stå på i miljöpolitiken, bl.a. de ekonomiska styrmedlen. Nu diskuterar vi just miljöbudgeten. Jag vet att Matz Hammarström uppehöll sig mycket vid den diskussionen i den tidigare debatten. Jo, vi anser att grön skatteväxling är viktig. Vi anser att det är viktigt att vi får miljöskatter som är så utformade att de styr utvecklingen. Vi anser att det är viktigt att, precis som sker i denna budget, höja miljöskatter och sänka skatt på arbete. Det sker i stor omfattning i budgeten. Naturskyddsföreningen har uppvaktat och sagt att man är nöjd med att det sker en skatteväxling. Skattefrågorna diskuteras naturligtvis i ett annat sammanhang. Vi tycker att höjningen på dieselskatten och höjningen på elsidan är riktiga. Vi hoppas att det finns en ambition hos nuvarande majoritet att gå vidare i fråga om den gröna skatteväxlingen. Jag har börjat titta lite på ESO-rapporten. Jag konstaterar att Marian Radetzky, som har skrivit rapporten, utgår från att vi konsumenter kostar 80 kr i timmen. Det är hans ekonomiska beräkningar. Men det tar inte mer tid för mig att lägga en sopa i blandad hög eller i två högar. Det finns mycket som kan diskuteras i ESO-rapporten, och jag tycker inte att den är riktigt seriös. Däremot anser jag att det är fullkomligt relevant att se över producentansvaret. Det finns mycket i praktiken i producentansvaret som fungerar dåligt. Jag har fortfarande en del fötter kvar i kommunalpolitiken och jag har jobbat med en hel del sopfrågor. Det finns skäl att förbättra producentansvaret. Det är riktigt att konsumenterna ska ha ett stort intresse. Men det går att diskutera producentansvaret för själva insamlingen. Det kanske är så att producenten inte ska ha det praktiska ansvaret för insamlingen utan i stället det ekonomiska ansvaret. I många kommuner där det har funnits ett bra återvinningssystem har det blivit sämre efter det att producentansvaret har införts. Vi ska inte blunda för det. Vi måste våga se över en reform så att den blir bättre.
Fru talman! Det är sant att det finns saker att förbättra när det gäller producentansvaret. Vi är överens om att vi måste fortsätta att utveckla detta. Sedan var det grön skatteväxling. Svenska Naturskyddsföreningen och vi har sagt att det är bra med en grön skatteväxling. Men definitionen på grön skatteväxling är väl ändå att man skiftar sänkning av skatt på arbete mot skatt på miljöförstörande verksamhet. Av det ser vi ingenting i budgeten. Fru talman! Det är fel när Gudrun Lindvall säger att vi här har påbörjat en grön skatteväxling. Den finns inte därför att det inte finns en sänkning av skatten på arbete. Därmed har vi inte skapat de incitament som en grön skatteväxling ska ge.
Fru talman! Jag vet inte hur Harald Nordlund läser budgeten. Men jag konstaterar att det finns en rejäl sänkning på skatt på arbete i budgeten. Det kan inte förnekas. Sedan går det att diskutera hur den sänkningen ska tas ut, om den ska tas ut som en skattesänkning till löntagarna eller som en sänkning på arbetsgivaravgiften. Det har många partier haft olika uppfattningar om. Att det finns en sänkning av skatten på arbete i budgeten kan ingen förneka. Det har vi bl.a. diskuterat i andra utskott. Det kan inte förnekas. Det kan inte heller förnekas att det finns ökade miljöskatter i budgeten. Jag kan diskutera om det bästa sättet att ta ut skattesänkningen är att ha en rak minskning på arbetsgivaravgiften. Vi gör en sak som kan diskuteras, nämligen att vi använder en liten del, 350 miljoner, i ökning av miljöskatter för att sänka vissa skatter inom lantbruket. Det kan naturligtvis diskuteras om det är en skatteväxling. Men vi ansåg att det var en nödvändig reform, och här fanns en möjlighet till finansiering. 1,3 miljarder skatteväxling finns i budgeten. Den är vi, liksom Naturskyddsföreningen, helt överens om. Jag kan inte förstå hur Harald Nordlund kan hävda att det inte finns någon sänkning på skatt på arbete i budgeten. Läs en gång till!
Fru talman! Gudrun Lindvall har i ungefär 15 minuter orerat över det goda samarbetet som Miljöpartiet har med regeringen. Det är märkligt att Gudrun Lindvall inte har förmått att tillgodose de ideella organisationer som gör så mycket för svensk miljö och natur, t.ex. de organisationer som Gudrun Lindvall och jag har reserverat oss till förmån för. Jag tycker att det är ytterst märkligt att inte ens ett litet erkännande har kommit dessa organisationer till del i det budgetförslag som ni har lovprisat. När det gäller Gudrun Lindvalls konkreta fråga kan jag säga att vi hade ett ekonomisk-politiskt samarbete med regeringen perioden 1995-1997. Då handlade det om att sanera Sveriges ekonomi, få fart på sysselsättningen, minimera arbetslösheten, uppnå kraven i konvergensprogrammet, få ned räntorna till nivåer som vi har i dag, stabilisera vår valuta och inte ytterligare öka vår statsskuld. Därtill lyckades vi att plocka fram pengar till t.ex. kretsloppsmiljarderna, som kan användas till det som Gudrun Lindvall efterfrågar, nämligen marksanering.
Fru talman! För det första orerar jag inte över samarbetet. Jag talar om miljösatsningarna. Låt oss använda ett bra språkbruk. När det för det andra gäller pengar till ideella organisation kan jag säga att man i texterna i budgeten inte brukar prisa enskilda organisationer. Jag vet inte heller att ni gjorde det under er tid. Det är precis rätt som Eskil Erlandsson säger, dvs. att man måste se över hur anslaget används på Naturvårdsverket. Det håller jag med om. Men i den översynen förutsätter jag också att det finns möjligheter att göra förändringar som gör att de organisationer som kanske både Eskil Erlandsson och jag värnar kan få en större del av kakan. Det finns även andra organisationer som behöver komma in och få pengar, t.ex. Föreningen katastrofhjälp för fågel och vilt. Det finns säkert fler. Men det är helt rätt som Eskil Erlandsson säger, dvs. att man måste se över hur man använder det anslaget. Just därför anser vi att anslaget kan räcka efter en sådan översyn. När det gäller att Centerpartiet sparade på miljön måste jag säga att det är väldigt förvånande. Ni hade ett samarbete, och naturligtvis måste man satsa på miljön om man vill lösa miljöproblemen. Men uppenbarligen var det för Centerpartiet inte speciellt smärtsamt att spara just på miljön för att sanera ekonomin. Samtidigt gjorde man många andra satsningar - det är riktigt - framför allt på jordbrukets sida. Men att så totalt skära sönder en satsning, som man gjorde med satsningen på marksanering, att man skriver noll på det kontot och ser till att kompetensen försvinner och att vi tappar år av sanering tycker jag inte tyder på en vilja att både sanera ekonomin, som var lovat och som vi naturligtvis har fortsatt med under denna tid, och satsa på miljön. Det är uppenbart att skogsinköpsanslagen var låga, att biotopskydden var alldeles för låga, att marksaneringen var noll och att kalkningen låg på en mycket låg nivå. Anslagen till Naturvårdsverket för miljöforskning var också noll under det året. Jag har fortfarande svårt att förstå hur ni kunde spara så mycket just på det enskilda området.
Fru talman! Efter det som nu anförs kan vi förvänta oss att vi får se ett konkret resultat kring det berättigade stöd som de ideella organisationerna, aktionsgrupper och andra behöver för att kunna värna de intressen som dessa grupper står för. Jag tackar för det beskedet. När det gäller pengar rent allmänt till miljön kan jag säga att jag i mitt tidigare inlägg har konstaterat att vi trots de insatser som vi var tvingade att göra för att exempelvis få fart på sysselsättningen och bringa ned vår statsskuld och räntenivåerna kunde plocka fram pengar till t.ex. kretsloppsmiljarderna, som kan användas till det som Gudrun Lindvall efterlyser.
Fru talman! Detta är naturligtvis dåliga ursäkter. Man kan se att kretsloppsmiljarden, med de direktiv som fanns, inte utnyttjades. Hade man i stället använt en del av de pengarna - låt oss säga hälften - till skogsinköp, marksanering, kalkning, miljöforskning, miljöbrottsbekämpning, Kemikalieinspektionen, viltskador, osv., hade man haft en stark miljöbudget. Men det valde man från Centerpartiets sida att inte göra. Man lade i stället pengarna i något som hette kretsloppsmiljarden, där man kanske inte var så säker på att pengarna skulle användas för miljöns bästa. Det gjorde de inte heller. Det visade sig att det var pengar som inte användes. Man satsade mycket på jordbruket, så pass mycket att varken REKO-stödet eller vallstödet utnyttjades speciellt mycket - framför allt inte REKO-stödet. Man skapade alltså budgetposter som innehöll luft. Då var man säker på att pengarna inte skulle användas. Det vill vi i Miljöpartiet inte göra - inte på miljösidan och heller inte på jordbrukssidan. Vi vill att de medel som anslås som är specifika ska vara så tilltagna att vi kan se att pengarna används för miljöns bästa. Jag kan bara konstatera att Centerpartiet och Miljöpartiet haft helt olika strategier när det gäller samarbete. För oss har det varit väldigt viktigt att få upp de enskilda anslagen på miljöområdet. Vi kan se att det är stora skillnader mellan åren 1998 och 1999 i budgeten. Det gäller skogsinköp, där vi ökade från 215 miljoner till 240, biotopskydd, där vi ökade från 25 miljoner till 40, marksanering, där vi fick 40 miljoner, kalkning, där vi ökade från 160 miljoner 1998 till 185 miljoner 1999, osv. För miljöforskning finns det nu äntligen pengar på Naturvårdsverket - 50 miljoner. Jag menar att det inte bara handlar om det faktum att ni sanerade ekonomin. Det handlar också om vad man vill satsa på i ett samarbete. För Miljöpartiet är det självklart att satsa på miljösidan när vi samarbetar med regeringen.

Fru talman! Helhet och visioner har varit hedersord i denna debatt - bristen på visioner och bristen på helhet. Det kanske vore dags att så här ca 20 dagar innan det gamla årtusendet går ut göra en liten backspegeltitt, men också titta framåt för att se helheten. Varför står vi här i dag i riksdagens kammare och debatterar miljöfrågor på nivåer som denna kammare över huvud taget inte ska debattera? Jag trodde faktiskt i måndags att vi skulle slippa denna debatt när kristdemokraterna i ett tacktal till miljöministern bedyrade en total enighet i miljöfrågor. Men här står vi som vanligt. Vi diskuterar samma reservationer som vi har diskuterat i fem år. Vad är det som har hänt, egentligen, och varför står vi här, fru talman? Om man tittar på de tusen år som har gått ser man att jordens befolkning har vuxit från 500 miljoner till över 6 miljarder. Den största ökningen har skett de senaste hundra åren - 600 %. Än mer dramatisk ter sig den ekonomiska utvecklingen. Fram till mitten på 1700-talet var den ekonomiska tillväxten obefintlig. I dag ser vi det som ett problem om tillväxten understiger 3 %. Den enorma ekonomiska utvecklingen har också naturligtvis inneburit en dramatisk omvälvning i samhället. För bara hundra år sedan bodde merparten av Europas befolkning fortfarande ute på landet. I dag bor 80 % av européerna i storstäder. Dessa förändringar har inneburit ett stort förändringsarbete i samhället. Visst har vi fått bättre livskvalitet, men tyvärr har utvecklingen på vissa andra områden inte varit lika positiv. Vi har de senaste hundra åren haft ett antal krig. Många människor lever fortfarande i fattigdom. Vi utnyttjar fortfarande våra naturresurser för hårt, och vi håller på att riskera hela jordens ekosystem. Eftersom vi människor är en del av ekosystemet handlar det också om vår överlevnad i framtiden. Kopplingen mellan fattigdom och miljöproblem är väldigt tydlig. Samtidigt vet vi som bor i de rika länderna att det är vi som utnyttjar de stora resurserna. Frågan om faktor 10 är den fråga som diskuteras. Vi ska klara vårt klot - vi har bara ett enda. Vi måste bli tio gånger effektivare för att klara av en vettig tillvaro och säkra överlevnaden för alla människor på jorden - inte bara i Sverige. Då får vi försöka använda våra energi och naturresurser tio gånger effektivare. Vi måste försöka åstadkomma en välfärd med mindre resurser och med mindre avfall och utsläpp av restprodukter. Fru talman! Tyvärr har det i denna kammare funnits röster som kräver att tillväxten ska upphöra. Det vore att göra kommande generationer en björntjänst. Det skulle inte leda till vare sig bättre välfärd, bättre liv eller bättre miljö. Tillväxt behövs för att driva på omställningen, och omvänt är det där de riktigt stora möjligheterna till tillväxt finns i dag. Utvecklingen under de senaste 20 åren har inneburit genombrottet för den moderna miljöpolitiken. I dag är det självklart att tillväxten ska vara hållbar ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Nödvändigheten av tillväxt märks väldigt tydligt även i det budgetförslag som vi i dag debatterar och i morgon beslutar om. Efter några års besparingspolitik med budgetunderskott och statsskuld kan vi igen försöka satsa resurser i angelägna miljöåtgärder. Men utan den budgetsanering som vi genomförde tillsammans med Centerpartiet och den tillväxt som skapats efter budgetsaneringen skulle vi inte ha de möjligheterna. Jag tycker att det är lite pinsamt när Miljöpartiet säger att man är det enda lyftande partiet i denna kammare och som är mamma till alla miljöåtgärder. Det är faktiskt så att Miljöpartiet behöver ett stödparti, Socialdemokraterna. Vi är 131 socialdemokrater i denna kammare. Utan det stödet hade vi faktiskt inte klarat av detta. Nu kan vi förstärka de prioriterade områdena igen - biologisk mångfald, skogsmark, kalkning. Vi kan sanera och satsa på forskning och utveckling. Som jag sade i början har jag läst de reservationer som finns fem år i rad, så det blir lite ledsamt till slut. Kristdemokraterna tar upp kalkfrågan igen. Det är den enda miljöfråga som ni debatterat de senaste fem åren. Jag tycker att ni skulle kunna fixa en bättre miljöprofil, kanske tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Då får vi en helhetsvision och en helhetssyn på miljöpolitiken. När äskanden av mer pengar till sjökalkning inte ger några poäng ute i samhället går man över till skogskalkning och föreslår 63 miljoner till verksamheten utan att tala om varför, var och hur det ska göras. Det är bara att kalka på! Moderaterna lyfter traditionsenligt upp forskningen, och det tycker jag är jättebra. Det som också är väldigt bra i den här diskussionen är att ni ändrat er. Ni säger att det faktiskt är statens ansvar att ta fram forskningen. Om vi går några år tillbaka och tänker på diskussionen om forskningsstiftelser hade staten ingenting med forskningen att göra enligt er. Så jag är väldigt glad att ni är på vår sida. Att ni har lite mer pengar får jag väl acceptera. Jag har inte de pengarna i år, men jag är glad för inriktningen. Så välkomna till sällskapet! Sedan ska vi veta att miljön inte enbart är en budgetfråga, men budgeten är naturligtvis en del. Vi behöver från statens sida pengar för vissa åtgärder. Många säger i denna kammare att talet om hållbar utveckling bara är ord, att det inte händer någonting. Men det är helt fel. Vi är mitt i en omfattande förändring av det svenska samhället i hållbar inriktning. Miljöpolitiken genomgår kanske sin största förnyelse någonsin. Vi har arbetet för att nå de 15 nationella miljökvalitetsmålen. Miljöbalken har trätt i kraft. Kampen mot miljöbrotten stärks. Vi ska minska sopberget med hjälp av producentansvar och deponiskatt. De lokala investeringsprogrammen ökar insatserna för en ekologisk omställning i hela vårt land. Folkpartiets fråga om producentansvar skulle jag vilja kommentera på två olika sätt. För det första har miljöministern varit ute och i massmedierna talat om att han är angelägen att göra den här uppföljningen. För det andra har vi Riksdagens revisorers skrivelse på vårt bord som vi ska behandla i utskottet och se vilka åtgärder vi från riksdagens sida kan vidta i den frågan. En av de viktigaste uppgifter vi har som riksdagsledamöter är att följa upp våra beslut. Det är väldigt angeläget i denna fråga att göra en uppföljning. Har vi fattat rätt beslut? Måst vi rätta till någonting - är det lagstiftningen eller frivilligheten? Jag tar i öppen famn den debatten nästa gång vi i kammaren diskuterar producentansvar. Det är kanske det lokala engagemanget som är mest imponerande. Jag har åkt under de senaste åren i ganska många kommuner, följt upp Agenda 21 arbetet och de lokala investeringsprogrammen. Till min glädje ser jag hur kunskaperna spridits, hur mycket man gör och hur konsumenten har tagit till sig. Man ser också att det är Agenda 21-arbetet som varit drivande när man gjort de lokala investeringsprogrammen. När Kristdemokraterna säger att vi nu ska ge symboliskt 5 miljoner kronor till Agenda 21 arbetet, när vi redan satsar miljarder på lokala investeringsprogram, är det i det perspektivet kanske lite för symboliskt. Utan trycket från konsumenterna, utan miljömärkning och miljöcertifiering av företagen skulle vi inte ha nått så långt i Sverige som vi gjort i dag. Det har varit samarbete mellan oss politiker, konsumenter och företag. Men konsumenterna är naturligtvis den starka drivkraften i miljöpolitiken. Det räcker inte med miljömedvetna konsumenter. Det behövs faktiskt mer politik, både nationellt och internationellt. Jag tror nämligen inte på moderaternas linje att det är marknadsekonomin som är den enda medicinen för att klara av det. Mer marknad och mindre politik - jag har precis den motsatta åsikten. Där syns oenigheten i det borgerliga blocket. Jag tolkar Harald Nordlund i varje fall så att han ville ha mer politisk styrning, men moderaterna vill ha mer marknadsstyrning. Det är ganska roligt att se den oenighet ni har i er debatt. Men de här frågorna är viktiga lokalt och globalt. Det behövs också, något som jag tror att vi alla är ense om, ett ansvarstagande näringsliv. Ett samarbete mellan politiker och näringslivet är ett måste i framtiden om vi ska klara både sektorsansvaret och de andra frågorna. De stora utmaningarna är klimatfrågan, kemikaliefrågan, uppföljningen av de 15 miljökvalitetsmålen och miljöbalken. Så visst har vi visioner, och visst har det funnits visioner på 1900-talet, en del mörka som kommunismens och nazismens totalitära läror men också det kraftfulla, ljusa, hoppingivande som vi har i Sverige i visionen om folkhemmet. Den fortsatta visionen för mig som socialdemokrat är det gröna folkhemmet. Min röda dröm är grön i framtiden. Det handlar väldigt mycket om att ha det här helhetsbegreppet, inte bara budgeten, utan ha hela samhället med i debatten. Jag känner en optimism, fru talman, inför framtiden, med de stora åtaganden som vi har gjort. Vi har gjort mycket, vi har inte klarat av allt. Med den optimism som jag som socialdemokrat bär i mig ska vi nog klara av det här. Härmed yrkar jag, fru talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag tycker det är bra att Sinikka Bohlin höjde nivån på debatten så att den inte handlade om kalkningen. Kalkningen är självklart en viktig fråga, men jag ser inte kalkningen som en särskilt politisk fråga. Däremot handlar politiken om att minska försurningen där det är angeläget och att bevara en hög surhetsgrad där organismerna kräver det. Men politiken bör inte handla om det här. Vad jag saknade, fru talman, i Sinikka Bohlins anförande var en kommentar till frågan om ESO rapporten. Jag skulle också vilja ha en kommentar till frågan om skatteväxling. Delar Sinikka Bohlin Gudrun Lindvalls uppfattning när det gäller skatteväxlingen i årets budget? Eller är det så att vi ska ta på allvar vad Miljöpartiet säger i ett TT-meddelande, att man retar sig på halv skatteväxling? Är det än så länge bara en halv skatteväxling?
Fru talman! ESO-rapporten är enskild rapport. Den ska jag läsa som enskild riksdagsledamot. Men den kommer aldrig till riksdagen för behandling. Den kan utgöra en del av vår stora kunskap om producentansvaret. All kunskap är bra. Sedan får man naturligtvis sortera bort det som är mindre bra. Jag tycker att debatten om skatteväxling får föras i de sammanhang som den här hemma. Säkert får vi ta del av energiskattedebatten i skatteutskottet. Men vi kommer naturligtvis att också diskutera skatteväxling i samband med klimatfrågan, om vi ska klara av t.ex. Fru talman! Skattefrågorna överlämnar jag gärna till skatteutskottet den här gången.
Fru talman! Det är en viktigt fråga för oss i den här debatten att diskutera vilken väg som vi ska välja. Är skatteväxling en väg som vi kan enas om? Birger Schlaug sade i samma pressmeddelande: Det retar mig ofantligt att det tar sådan tid. Såvitt jag förstår syftar han då på kompetenskontona, och de har ju med denna fråga att göra. Jag delar inte Sinikka Bohlins uppfattning att frågan om grön skatteväxling inte hör hemma i miljödebatten.
Fru talman! Det som är gröna frågor i samhället och i den här kammaren tillhör alla utskott. Men vi försöker ju att hantera skattefrågorna i de sammanhang där de hör hemma. Men det kommer att bli en debatt i kammaren om grön skatteväxling i framtiden.

Fru talman! Sinikka Bohlin säger att det är föraktligt med 5 miljoner från central nivå som uppmuntran i kommunernas Agenda 21-arbete. Orsaken till att hon tycker att dessa pengar är meningslösa är att lokala investeringsprogrammet bygger på Agenda 21-arbetet, och därmed förverkligas detta syfte. Kristdemokraterna har ju kritiserat det lokala investeringsprogrammet därför att det delvis har undanträngt det ordinarie miljöarbetet och tagit pengar från det området. Därför vill vi avföra det kontot. Sedan kan vi läsa i de skrifter som vi har fått att Agenda 21-arbetet lever olika starkt i olika kommuner. I över hälften av kommunerna har man ingen handläggare kvar som sköter det arbetet. I andra kommuner finns det arbete kvar, men man har ingen handläggare, och i en fjärdedel av kommunerna har man inget aktivt arbete. Vi vill inrätta ett nytt konto, det är det som är vitsen. 5 miljoner kan vara en början till att blåsa liv i Agenda 21-arbetet. Sedan får man väl se vilka insatser som behövs för att man ska få fart på det hela. Sinikka Bohlin sade att vi bara driver frågan om kalkningen. Men vi har ju också drivit en annan fråga som vi aldrig har fått något gehör för, och det gäller sekretariatet för klimatfrågor. Vi tycker att klimatfrågorna och koldioxidutsläppen är så oerhört viktiga, och vi vill ha en konkret instans för dessa.
Fru talman! Agenda 21, de tidigare besluten i riksdagen och internationella konventioner utgör ju grunden för kommunernas arbete. I motsats till kristdemokraterna tror jag att många kommuner uppskattar lokala investeringsprogram. Statistiken visar också att det är över 190 kommuner som har sökt pengar från detta program. Jag tror inte att detta är en handläggarfråga. Olika kommuner organiserar på olika sätt hur de sköter miljöfrågorna. Sedan har man kommit olika långt med dessa frågor. Vi har ju den kommunala självbestämmande rätten, och jag tycker inte att vi ska börja peta i den. Det var kristdemokraterna själva som sade att de 5 miljonerna var en symbolfråga. Det var inte jag som tog upp den debatten. Jag är lite oroad för skogskalkningsfrågan som ni driver så hårt. Ni säger att det är ytterligare en fråga som ni har drivit, och det är ju väldigt bra om man har två miljöfrågor som man driver. Den ena är kalkningen och den andra gäller inrättandet av ett sekretariat i klimatfrågor. Nu finns det ju en kommitté som arbetar - Klimatkommittén - och sedan får vi se vad dess förslag utmynnar i, vad som behövs i framtiden. Men låt kommittén först göra sitt arbete och lägga fram sina förslag. Detta blir sedan kanske den viktigaste frågan som vi kommer att hantera i denna kammare i framtiden.
Fru talman! Det var inte symboliskt med de 5 miljonerna. Det var symboliskt såtillvida att vi vill visa att vill inrätta detta konto. Men man vet ju inte hur mycket insatser som behövs. Någonstans måste man ju börja. Sinikka Bohlin sade att vi inte har talat om varifrån vi vill ta pengarna. Men vi har ju ett heltäckande budgetförslag. När en ram blir mindre, blir en annan ram större. Men vi redovisar inte just den här punkten. Den föll ju när vi antog ramarna. Därför kan vi inte lämna någon redovisning här. Det har framförts kritik från flera håll mot det lokala investeringsprogrammet. Det har utbetalats bidrag för sådant som ändå skulle ha genomförts, och det var inte avsikten med dessa pengar. De skulle betalas ut som en uppmuntran till extra insatser. På en del håll har de fått motsatt effekt. Man skulle inte heller kunna tjäna på det, och det har också diskuterats om en del av insatserna har uppfyllt ändamålet. Vi anser att detta är olika saker. Agenda 21 arbetet är viktigt för att man ska få en hållbar utveckling.
Fru talman! Agenda 21 är grunden, eftersom det handlar om samarbete mellan människor, kommuner, landsting, regioner och företag. Det är precis detta som ligger till grund när man söker pengar från det lokala investeringsprogrammet. Föreningar, företag och kommuner ansöker tillsammans för att hitta helhetslösningar i miljöfrågor, energifrågor och alla frågor som ligger människorna i kommunen nära. Jag tror precis tvärtemot att möjligheten att söka lokala investeringsprogram har startat en planeringsverksamhet som på lång sikt kommer att gagna kommunerna och de människor som bor där för att de ska få en bättre miljö.
Fru talman! Sinikka Bohlin gav oss moderater några slängar snarare än kritik. Det finns knappast anledning att närmare kommentera dessa slängar. Däremot nämnde jag i mitt inledningsanförande Bohlin tyvärr inte kommenterade. Och mina korta frågor är: Anser Sinikka Bohlin att det är rimligt att regeringen påför Kemikalieinspektionen nya arbetsuppgifter utan att ge anslag som motsvarar dessa åtaganden? Anser Sinikka Bohlin att det är rimligt att enskilda företagare via avgifter ska finansiera Kemikalieinspektions arbete, ett arbete som är viktigt för samhället som helhet?
Fru talman! Om man bortser från klimatfrågorna är nog kemikaliefrågorna det största problemet som vi har att hantera framöver. Nu väntar vi på två saker. Först och främst väntar vi på förslag till en ny kemikaliepolitik. När vi fastställer hur det ska se ut i framtiden är det väldigt viktigt att vi ser över organisationen. Kemikaliefrågorna blir mer och mer internationella, och jag vet att det blir problem när de internationella uppgifterna tar väldigt mycket av resurserna. När vi sedan har fått kemikaliepolitiken på bordet ska vi naturligtvis också titta på organisationen. Jag läste i tidningen att vår miljökommissionär gärna skulle vilja ha EU-kontor för kemikaliefrågor. Det är viktigt att man i de stora sammanhanget försöker att lösa den frågan, eftersom kemikalier spelar en så stor roll i vårt vardagsliv då de finns i alla produkter.
Fru talman! Jag har stor respekt för att Sinikka Bohlin vill ta ett helhetsgrepp, och det tror jag är viktigt. Men även principfrågan är viktig. Sveriges EU-medlemskap har inneburit många förbättringar på miljöområdet och det har höjt ribban på kemikaliesidan. Då är frågan om den typen av arbetsuppgifter som läggs på Kemikalieinspektionen ska finansieras via avgifter från enskilda näringsidkare. Den principen tycker jag är viktig att belysa.
Fru talman! Jag tycker att avgiftsfinansieringen är en del av helheten. Det handlar om hur man i framtiden hanterar kemikaliefrågorna. Vi talar ju väldigt mycket om detta med producentansvar, men det måste naturligtvis någonstans också finnas ett brukaransvar. Vi talar ju om att företagen och näringslivet också ska ta sitt ansvar för miljön. Då kommer naturligtvis diskussionen in på hur vi ska finansiera inspektionen av kemikalier. Detta är en del av frågan, men det viktigaste är att vi får kemikaliepolitiken kartlagd, dvs. vad det är för kemikalier som finns i de produkter som jag dagligen tar hem eller tar ut till soptippen. Man måste alltså se kemikaliepolitiken i sin helhet.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag kanske skulle ha varit tydligare i mitt anförande med vad jag menar med vi som satsar. Vi i det här sammanhanget är naturligtvis s, v och mp, som är den majoritet som har lagt fram budgeten. Det var kanske för mig lite för självklart. Sedan har Miljöpartiet naturligtvis tryckt på för miljösatsningar. Det borde också vara något som är självklart, för jag vet ju hur förhandlingarna har gått till. Jag inledde mitt anförande med att säga att för oss är miljöbalken mycket viktig och att vi kunde se att majoriteten s, v och mp mäktade med och var bra på att skärpa till miljölagstiftningen. Vi har också förtroendefullt gått in i ett samarbete, därför att vi vet att konstellationen s, v, mp vill göra satsningar på miljösidan. Ska jag tolka det som Sinikka Bohlin säger som att de låga satsningar som gjordes 1998 berodde på att Centerpartiet var det parti som höll emot och att Socialdemokraterna egentligen hade velat få upp siffrorna? Min andra fråga gäller tillväxten. Sinikka Bohlin säger att det är under de senaste 20 åren som vi har fått en modern miljöpolitik. Men är det inte också under de senaste 20 åren som vi har fått de moderna miljöproblemen? Det är under den här tiden som vi har fått alla kemikalierna PCB, DDT, Nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel, klorerade fettsyror, osv. Det är under den här tiden som problem har skapats som faktiskt är ganska svåra att lösa. Det är en ny typ av miljöproblem. Är det inte också så att vi måste se vilket innehåll den ekonomiska tillväxten har? Vi får inte riskera att den ekonomiska tillväxten ökar på ett sådant sätt att vi få ännu fler miljöproblem. Är det inte viktigt att vi börjar att sätta gränser för vad som får spridas i denna ekonomiska tillväxt? Annars kommer vi att få kemikalieproblem som blir allt svårare att lösa och som bl.a. leder till allergier och till att den biologiska mångfalden blir trängd. Det finns undersökningar från såväl Danmark och England som Sverige som visar att just under den senaste 20 årsperioden har den biologiska mångfalden minskat radikalt. Stämmer det inte lite grann att uppsvinget också kan ge stora miljöproblem?
Fru talman! Det är inte med någon glädje man tänker på de besparingsår som vi hade när vi hade 240 miljarder för lite i statskassan och statsskulden växte hela tiden. Då satt också Gudrun Lindvall i riksdagen. Det fanns då besparingskrav på alla områden, och tyvärr även på miljösidan. Vi gjorde de största besparingarna där det gjorde mest ont i människorna, nämligen i socialförsäkringssystemen. Vi var tvungna att tänka att vi också måste spara lite grann på miljösidan. Det gjorde ont, och det sade jag förra året också. Men vi gjorde det som var nödvändigt för att det i dag skulle vara möjligt att avsätta de hundra miljonerna till miljön som vi gör. Detta ska vi komma ihåg. Jag är glad att vi kan göra det i dag. Jag var inte glad när vi gjorde besparingar, men jag visste ju att det var nödvändigt. Modern miljöpolitik och moderna miljöproblem hänger naturligtvis samman. Men kunskapen växer hela tiden och vi lär oss alltmer, och vi är inte klara med det. Vi kommer säkert att få nya moderna miljöproblem. Vi har ju hela tiden här ett ansvar för att, i stället för att fixera oss vid smådetaljer, följa upp våra beslut i riksdagen. Och jag förutsätter att de myndigheter som är specialmyndigheter och experter följer upp sina problem. Jag tänker då på Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och alla de myndigheter som har expertkunskaper. Men kravet som jag ställer på mig själv och utskottet är att vi ska bli bättre på att följa upp och utvärdera våra beslut.
Fru talman! Från Miljöpartiets sida anser vi naturligtvis att vi måste titta på vad som tillväxer. Om det är mängden kemikalier som tillåts tillväxa och om antalet och mängden kemikalier som kommer ut ökar är det naturligtvis ingen positiv sida av tillväxten. Jag skulle vilja höra hur Sinikka Bohlin anser att den moderna kemikaliepolitiken ska se ut. Tyvärr kan vi se att efter EU-medlemskapet står det ganska stilla i Sverige. Vi får ha de undantag som vi fick när vi gick in i EU, men det är väldigt svårt att fasa ut ämnen som vi inte anser hör hemma i ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Hur ser den politiken ut för Sinikka Bohlin? Är det bara att hoppas på att industrin frivilligt fasar ut dessa ämnen? Jag skulle också vilja ställa en annan fråga. I Södertälje, som nu får en ny majoritet med s, v, mp - en majoritet som jag hälsar med glädje - inrättas en ny miljö och hälsoskyddsnämnd den 1 januari. Man spräcker det som tidigare fanns, nämligen det sammanslagna byggnadsnämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden. Skälet till detta är att man kunde se att miljöarbetet tyvärr hamnade i bakvattnet när man lade ihop nämnderna. Man menar från s, v och mp i Södertälje att för att miljöpolitiken ska få skjuts och för att miljöbalken ska kunna bli det offensiva redskap som tanken var, behövs det en särskild miljö och hälsoskyddsnämnd och särskilda miljöpolitiker i kommunen. Delar Sinikka Bohlin min uppfattning att fristående miljö och hälsoskyddsnämnder är nödvändiga för att få riktig fart på miljöarbetet? Det här är en utveckling som vi förhoppningsvis kommer att se på flera ställen där s, v och mp kan samarbeta.
Fru talman! Vad gäller tillväxten tror jag att jag var ganska klar i mitt anförande med vad jag menar med den gröna tillväxten. Vi behöver ha tillväxt, t.ex. för att göra det som finns i budgeten i dag, och det är att sanera miljöskulderna samtidigt som vi försöker driva miljöfrågorna framåt. Det är lite grann som att köra bil, att man gasar och bromsar samtidigt och så skuttar man fram. Jag är glad för varje skutt som vi lyckas ta med de relativt små resurser som vi ändå har i miljöbudgeten, eftersom det stora arbetet ska göras ute i samhället. Vad gäller kemikaliepolitiken är jag fortfarande ganska sökande. Jag väntar på förslaget som gäller kemikaliepolitiken och undrar också om inte vi politiker ibland skulle ge oss en liten andningspaus, sätta oss ned och fundera vad vi har gjort, vad det är som har varit bra och vad är det är som ska förändras i stället för att gå från en förändring till en annan ganska fort. Jag skulle gärna vilja få respit det här året för att fundera på hur vi ska hantera de stora frågorna vad gäller kemikalier och organisationen i framtiden. Vad gäller miljö och hälsoskyddsnämnderna har miljöarbetet blivit mindre bra på grund av att man har gjort omorganisationer i kommunerna, som är självständiga att göra det. Därför förutsätter jag att regeringen noga följer upp och ser till att organisationen i kommunerna inte hindrar miljöarbetet i framtiden.

Fru talman! Nu står vi från de olika partierna återigen här och ska så småningom besluta om det budgetförslag för miljö och naturvårdsområdet som finns framför oss. Detta budgetområde är inte stort, sett i pengar. Det motsvarar ungefär 0,25 % av det sammanlagda beloppet för de 27 utgiftsområdena, men området är viktigt. Det gäller kommande generationers framtid. Målet för utgiftsområde 20 är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktig god hushållning med naturresurser och att skydda natur och kulturlandskap. Detta är övergripande mål och ska vara en allmän inriktning för vårt miljöpolitiska arbete. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram ett gemensamt budgetförslag. Förslaget innehåller förstärkningar på miljöområdet, förstärkningar som vi upplever som positiva. Det har varit ett framåtsyftande samarbete på området hos majoriteten. Ser man på minoritetens reservationer så ser man att det inte har varit några större kontroverser i utskottet på miljöområdet. Skillnaderna inbördes mellan de borgerliga partiernas budgetförslag är nästan lika stora som de är mot majoritetens budgetförslag - om nu detta säger något. Trycket har varit stort på att kalkningsinsatserna måste utökas. Naturvårdsverkets nationella kalkningsplan visar att kalkning kommer att behövas under en lång tid framöver. I utskottet är vi överens om, vilket är bra, att kalkningen behöver hållas konstant under den närmaste tioårsperioden. Den beräknade nivån på 212 miljoner för år 2000 är rimlig. Miljödebatten har under året i hög grad särskilt rört kemikaliesamhället, t.ex. den ökande användningen av bekämpningsmedel, sanering av förorenad mark, försurning och kalkning, metaller och bromerade flamskyddsmedel i slam, sopförbränning och dioxiner i aska. Andra frågor har varit olika fordonsbränslen och trafikmiljöfrågor. Men vi ska kanske inte glömma det ökande sälbeståndet, det minskande torskbeståndet och den alltid levande debatten om jakt på rovdjur. Detta är en liten lista med en del av de miljöfrågor som människor spontant lyfter fram när man träffar dem. Detta visar att det finns ett stort intresse för miljöfrågorna och en stor oro för den utveckling som håller på att ske i vår natur och miljö. Den oron är berättigad, och den måste vi ta på allvar. Vi i Vänsterpartiet tar denna oro på yttersta allvar. Vi inser att vi måste skydda naturresurser som ska kunna vara till glädje för kommande generationer, men vi ser även att detta är svårt att förena med att tillgodose vinstintressen. Ett exempel som tydligt talar för att det är så är nedhuggningen av gammelskog och igenväxandet av naturbetesmarker. Särskilt illa känns det när staten som ägare i norr hugger ned tallar som är flera hundra år gamla och skogsvårdande instanser inte har något att invända mot avverkningen. Denna typ av gammelskog finns på endast ytterst få ställen i Europa, och den bör vi bevara. I betänkandet framgår det att i de fjällnära skogarna är 46 % naturreservat, medan mindre än 1 % av den produktiva skogsmarken i övriga landet har skydd. Även skogen söderut har ett stort behov av skydd. Det är glädjande att vi har fått en höjning av anslaget A3, men det gäller inte bara att t.ex. avsätta pengar till skogsinköp; det gäller även att veta vad man ska använda skogen till och hur man sedan ska sköta den, inte minst när man ställer avkastningskrav på Fastighetsverket. Här är jag medveten om att det kan behövas förstärkningar och förändringar av olika slag. När det gäller den marina miljön borde det vara lika självklart att där inrätta referensområden eller naturreservat som det är på land. Detta område är eftersatt, vilket snarast bör rättas till, och vi vill gärna återkomma till detta. På miljöområdet, liksom på så många andra områden, är behovet stort, men som vi vet är resurserna begränsade. Desto viktigare är det då att resurserna kan användas på ett effektivt sätt. Ska vi klara av att inom en generation lämna över ett samhälle där vi har löst de stora miljöproblemen får vi nog öka arbetstakten på miljöområdet lite extra. Denna budget är förhoppningsvis ett steg i den riktningen. I miljöpolitiken gäller det att kunna se både smått och stort och att både kunna och vilja se den lilla växten och det stora landskapet. Miljön kräver konkret handling. Miljön kräver omtanke och kärlek. Miljön har ingen nytta av ickehandling. Den behöver resultat, resultat som vi här kan hjälpa till att skapa, både som kollektiv och som enskilda. Vi måste inse att det är helheten som gäller. Vi måste ha en helhetssyn på miljöfrågorna, men i den helheten måste vi lyfta upp det som andra trampar ned eller kör över. Det har skett och sker fortfarande klavertramp i vår miljöpåverkan som utan tvekan påverkar budgeten och kommande budgetar. Vad som särskilt oroar just nu är den ökning av sopförbränning som sker i landet, en förbränning som inte bara sker av svenska sopor utan av en ständigt ökande import av sopor som har blivit en handelsvara. Resultatet av detta kan man bl.a. se i de undersökningar som Greenpeace har gjort på ställen där man tippar slagg och aska. Dioxinhalten i restprodukterna uppgår till värden som borde skrämma de flesta till eftertanke. Jag fick i går frågan: Är det risk att verkningsfulla förslag till lösningar av miljöproblemen hamnar längst ned i skrivbordslådan för att de kostar för mycket? Jag hoppas att det inte är så, men frågan är berättigad då miljöarbetet alltför ofta går i stå när det inte längre genererar en synbar ekonomisk eller politisk vinst just för tillfället. Fru talman! Jag vill sluta med säga att jag hoppas att miljöfrågorna ska få ett större utrymme i kommande budgetar och att vi kan hjälpas åt så att det blir så. Sverige bör gå före i dessa frågor. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande för utgiftsområdet.

Fru talman! Vi har nu ett omfattande betänkande om jordbrukspolitiken, och vi har också rätt många reservationer i betänkandet som visar på att det finns tydliga meningsskiljaktigheter i utskottet angående denna politik. Debatten om jordbruksbudgeten för år 2000 kommer inte bara att ägnas åt rena budgetfrågor utan också synpunkter på regeringens hantering av kommande landsbygdsprogram. Regeringens misslyckande i EU-förhandlingarna om miljöprogrammet, eller som det nu heter, landsbygdsprogrammet, föranledde ju en särskild riksdagsdebatt här i september. Som vi minns från det tillfället innebär det här misslyckandet att Sverige går miste om flera miljarder från den gemensamma EU kassan, pengar som skulle varit till stor nytta för jordbruksnäringen och sysselsättningen inom livsmedelsindustrin. Det här innebär också att den svenska lantbruksoch livsmedelsnäringens konkurrensförhållande till omgivande länder ytterligare försämras och att omställningen till ett mer miljövänligt jordbruk bromsas upp. I den senare delen, det miljövänliga jordbruket, blir det ju rätt tydligt nu sedan regeringen fastställt det program som nu går till Bryssel för godkännande där man avskaffar REKO-stödet och planerar att avskaffa det generella vallstödet. Själva gången vad gäller landsbygdsprogrammet är också märklig, då regeringen innan riksdagen har behandlat de olika åsikterna om landsbygdsprogrammet nu själv har spikat hur programmet ska se ut. Det här kan ju ha praktiska orsaker, men vi har i den här delen ett förslag till förändring för framtiden där vi folkvalda får ett större inflytande över kommande program. Jag vill därför yrka bifall till reservation 27. Förutom att regeringen har schabblat bort ett antal miljarder som jordbruksnäringen är i stort behov av föreslår nu också regeringen från årsskiftet en ökad beskattning på jord och skogsbruket och landsbygden. Detta görs via höjd dieselbeskattning. Under lång tid har vi hört ett annat budskap från regeringen och jordbruksministern, nämligen att man skulle satsa på lantbruket och att man skulle lätta på den extra skatteryggsäck som Sveriges bönder bär på. Men det stämmer inte med de förslag som läggs fram. Att regeringen sedan från juli lättar på elbeskattningen är bra, men det är ju för sent, och dessutom höjer man som sagt först skatten. Det blir skattesänkning, ja, men först en rejäl skattehöjning. Det är inte en sammanhållen och trovärdig politik. Och i denna del finns det en samlad opposition som enligt reservation 16 vill lätta på lantbrukets skatteryggsäck och skapa konkurrensneutralitet med omvärlden. Det handlar om att ge svenskt lantbruk en rättvis chans. Jag måste ändå fråga: Varför fortsätter ni som företräder riksdagsmajoriteten att förvägra lantbruksföretagarna rättvisa spelregler? Det är ju det som denna fråga handlar om. De vill ha rättvisa och möjlighet att konkurrera på lika villkor med omvärlden. De vill inte ha extra favörer, utan det är rättvisa som efterlyses. Varför förvägrar ni lantbruksföretagarna denna rättvisa? Vid extradebatten i september fanns det ännu hopp om att de protester som Vänsterpartiet och Miljöpartiet anfört mot de borttappade EU-medlen skulle ge någon verkan. Dessvärre ser vi nu hur regeringens stödpartier har ställt in sig i ledet och höjer skatter - det handlar faktiskt inte om skatteväxling längre, det har vi sett tydligt i tidningarna - samtidigt som de accepterar att de borttappade medlen från EU inte kompenseras. Vad gäller själva utformningen av landsbygdsprogrammet, som det nu heter, har vi kristdemokrater budgetmässigt anslagit medel - över en halv miljard - för att kompensera detta EU-bortfall. Vi menar att det inte är Sveriges bönder som ska bli lidande på grund av regeringens sjabbel. Detta avvisas dock av majoriteten, och detta avvisande leder nu till en nedskärning av programmet. Det konventionella jordbruket har utvecklat en mycket god kvalitet på både produkter och produktionsmetoder. Och denna utveckling måste fortsätta. Om strävan är att höja miljöambitionen inom hela jordbruksnäringen, måste det vara fel att i detta läge avveckla REKO-stödet, stöd för resurshushållande konventionellt jordbruk. Det blir ju nu ett faktum med majoritetens förslag. I Skåne, som jag besökte häromdagen, är alltså 60 % av arealen ansluten till RE KO, och man har anpassat sig till detta system som ett led i en miljövänligare produktion. Nu tas det bara bort. Vad är det för miljöinsats? Vilka signaler skickar det? Vi har kommit en bra bit på väg med ett mer miljöanpassat jordbruk, men vi måste se till att det finns resurser så att jordbrukarna själva har möjlighet att arbeta vidare med sin utveckling för en mer miljöanpassad produktion. Att avveckla det stöd som ger mest effekt vad gäller miljövänligare brukningsmetoder måste vara fel väg att gå. Det är nog väl med satsningen på ekologisk produktion, men varför ska det gå ut över att vi får en miljövänligare produktion över hela fältet? Och vad gäller ekologisk produktion kan man fråga sig varför det inte utgår stöd för just ekologisk odling i växthus. Trädgårdsnäringen utgör en viktig del av vår livsmedelsproduktion. Om vi ska kunna förse våra svenska konsumenter med inhemska produkter som är producerade på ett miljövänligt sätt gäller det också att i denna del klara konkurrensen med omvärlden och ge den ekologiska odlingen inom trädgårdsnäringen en skjuts. Och utskottets skrivning i denna del är ingen lösning på denna fråga. Vad gäller planerna på avskaffandet av det generella vallstödet står man ur miljösynpunkt också frågande. Varför? Jag hoppas att utskottets skrivning, som ger regeringen en fingervisning om att det är angeläget med fortsatt vallstöd, ska göra att vi får behålla vallstödet fullt ut. I samband med uppgörelsen i EU om Agenda 2000 fick Sverige möjlighet att inom miljöprogrammet ge ersättning för oljeväxtodling. Vår uppfattning är att denna möjlighet givetvis ska användas. Och det är med stor förvåning som jag nu kan notera att regeringen inte använder sig av denna möjlighet som man tidigare såg som en förhandlingsframgång. Jag minns när man kom ut från förhandlingsrummet och hade fått denna möjlighet. Men sedan använder man sig inte av den. Var är då den sammanhållna och konsekventa jordbrukspolitiken? I övrigt vad gäller landsbygdsprogrammet har vi presenterat en rad förslag, inte minst vad gäller förenklad administration. Och vi har följt upp med ett antal reservationer i betänkandet. Jag vill bara ytterligare notera ett förslag, nämligen att det bör hållas öppet för att man ska kunna ansluta grödor som vi i dag kanske inte ser som angelägna men som ur miljösynpunkt kan vara värdefulla. Fru talman! I övrigt vad gäller jordbruksbudgeten har vi från kristdemokraternas sida motionerat om en rad förslag för att öka jordbrukets konkurrenskraft och för att underlätta för näringen. Det handlar t.ex. om en ytterligare satsning på exportfrämjande åtgärder. Det handlar om en påbörjad återuppbyggnad av avbytartjänst. Jag vill betona att detta är en social fråga för många lantbrukare, inte minst för de yngre som nu ska satsa men som vill ha möjlighet till ett socialt liv i övrigt. Man kan som ett bra exempel se på Finlands satsning på avbytartjänst. Det handlar om att avskaffa kartavgiften. Det handlar om att vi vill ge kompensation för ökade räntekostnader på grund av att regeringen har senarelagt utbetalningarna av direktersättningarna. Det handlar också om att vi vill ha ett extra Norrlandsstöd som kompensation för extra kostnader på grund av kadaverhanteringen. I vårt förslag har vi vidare gjort satsningar på trädgårdsnäringen i form av kompensation för växthusnäringens koldioxidavgift. Och på skogssidan har vi betonat att staten måste backa upp näringen med skogsexpertis på beskickningar utomlands. Vad gäller hästnäringen kan vi nu av betänkandet konstatera att regeringen har tagit till sig vårt gamla krav på en samlad politik för denna näring. Det var inte en dag för tidigt, och vi ser nu fram mot det utredningsarbete som ska startas. Vi har i vår budget också anslagit ytterligare medel till Livsmedelsverket och SLU. Och när det gäller veterinärverksamheten vill vi ha en bättre tingens ordning, vilket bl.a. innebär att vi skiljer på myndighetsutövning och affärsverksamhet. Detta var exempel på satsningar som vi vill göra utöver satsningarna i landsbygdsprogrammet. Syftet är ju att få en miljövänlig produktion i hela landet och skapa förutsättningar för jordbruksproduktion också i skogs och mellanbygder. Fru talman! Ideologiskt är vårt synsätt tydligt. Vi vill skapa förutsättningar för bevarandet av åkermarken med jordbruksproduktion i hela landet. Detta är en förutsättning för såväl en levande landsbygd som sysselsättningen inom vår livsmedelsindustri. Därför måste det nu ske en omläggning av jordbrukspolitiken som kan skapa framtidstro i denna näring och inom livsmedelsindustrin. Detta är också en förutsättning för framtidstro över huvud taget på landsbygden. Utan jordbruk finns det nämligen inte någon landsbygd. Det är ett enkelt samband, och det är mycket giltigt. Vi måste vara mycket tydliga i fråga om detta. Om vi inte har primärproduktion på landsbygden, då förlorar vi all övrig verksamhet som är beroende av detta som en basproduktion. Glöm inte bort detta. Med detta yrkar jag bifall till reservation 13 om inriktningen av jordbrukspolitiken. Givetvis står vi kristdemokrater bakom våra övriga reservationer i betänkandet, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dem. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja ställa en fråga till utskottsmajoritetens företrädare i debatten och till jordbruksministern. När jag var på ett lantbrukarmöte i Sjöbo häromkvällen var det flera där som hade varit i Norge och Finland och konstaterat att bönderna där var så glada. De bad mig att ställa följande fråga i denna debatt. Hur kommer det sig att bönderna i Finland och i Norge är så glada, medan det är betydligt dystrare i bondeleden här i Sverige? Ser ni socialdemokrater något samband mellan den förda jordbrukspolitiken och detta faktum? När vi nu snart ska fira jul och nyår, skulle ni då inte kunna göra Sveriges bönder lite gladare? Ta chansen här och nu och skapa framtidstro och hopp ute i en hårt trängd näring. Glada bönder gör ju hela landet lite gladare. Och det är vad vi nu behöver. Jag ser att det redan skymmer ute nu. Ta chansen och ge en positiv signal till den svenska jordbruksnäringen.

Fru talman! I miljö och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:2 behandlas regeringens budgetförslag för år 2000 men också skrivelsen I denna skrivelse presenteras regeringens syn på inriktningen av ett svenskt landsbygdsprogram för perioden 2000-2006. Landsbygdsprogrammet är knutet till EG-förordningen 1257/99. Det finns faktiskt en hel del att säga om detta.

Inom utgiftsområde 23 i statsbudgeten låter regeringen det svenska jordbruket betala för att regeringen ska kunna klara utgiftstaket i statsbudgeten. Genom en senareläggning av utbetalningarna av arealersättningar och djurbidrag till efter årsskiftet klaras utgiftstaket. Det är alldeles uppenbart att likviditetsförlusterna för jordbruket kan bli betydande. Det är olyckligt att regeringen på detta sätt låter jordbruksnäringen lida för problem som hänger samman med regeringens bristande förmåga att hantera utgiftstaket. Det kan faktiskt leda till stora problem för många näringsidkare. Vi moderater anser att stora delar av den svenska tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU har gjorts alldeles för krångliga och byråkratiska. Vi har därför krävt förenklingar av t.ex. miljöstödsprogrammet. Därmed ska kostnaderna för Jordbruksverkets administration kunna sänkas. Också detta har vi tagit upp i vårt budgetförslag. Vidare har vi tagit upp frågan om Livsmedelsekonomiska institutet. Vi menar att risken är stor att det blir mycket dubbelarbete vid detta nya institut, något som vi redan från början har hävdat. Vi menar att vi också kan spara där. Många av uppgifterna där skulle mycket väl, och så är det redan i dag, kunna göras också på Jordbruksverket liksom på Lantbruksuniversitetet. Även på det området har vi en avvikande mening. Vi moderater har i en rad reservationer i betänkandet helt kort presenterat våra alternativ på olika områden. För tids vinnande ska jag inledningsvis yrka bifall enbart till reservation nr 1 men självklart står vi moderater bakom samtliga reservationer som har moderata undertecknare. Låt mig återkomma till en del av de här reservationerna. I ett särskilt yttrande tar vi upp frågan om inriktningen av den svenska jordbrukspolitiken. Vi anser att grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU är att de olika medlemsländernas jordbrukare ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Detta har vi hävdat ända sedan Sverige gick med i EU. Detta var ett av många andra starka skäl som bl.a. vi hade för att komma med i EU. Rimligen fanns det då en större chans att hävda att man måste jämställa på kostnadssidan och öka konkurrenskraften på ett rimligt sätt. Vi menar att det är ohållbart att ha så omfattande skillnader vad gäller beskattningen av jordbruket. Det gäller framför allt produktionsskatterna. Vi har hävdat detta gång på gång. Jag vet att regeringsföreträdare inte är så pigga på att tala om detta men jag har lovat både jordbruksministern och andra företrädare för regeringen att så länge man inte gör tillräckligt mycket åt de här problemen kommer vi att hävda att den här betungande skatte och konkurrenssnedvridningen ska elimineras. Vi har, vilket behandlas i ett annat utskott, föreslagit kraftiga skattesänkningar i det här sammanhanget. Det gäller dieselskatten. Vi menar att den ska sänkas till 53 öre per liter. Det gäller även efter den höjning som regeringen har föreslagit från årsskiftet. Det är mycket märkligt, menar vi, att regeringen föreslår skärpta skatter när man vet vilka negativa effekter som redan har visat sig när det gäller den här snedbelastningen. Det är förvånande att regeringen inte lyssnar. Uppenbarligen vill man inte konkurrenslikställa svenskt jordbruk med omvärldens. Jag hoppas att socialdemokraterna, inte minst jordbruksministern här om en stund i sitt anförande, säger vad ni tänker göra framöver för att klara de här problemen. Vi har också tagit upp frågan om gödselskatten. Det är glädjande att man nu börjar kunna diskutera de här problemen. Det är första gången, såvitt jag vet, som man på allvar ser just den skatten som ett problem. Vi har länge hävdat detta och menar att det inte finns någon koppling mellan den här skatten och de miljöproblem som en del tidigare har hävdat. Det går inte att belägga detta. Därför menar vi att den skatten, också för att skapa en konkurrens på rimligt lika villkor, ska bort - dock vill vi att en del av den skatten ska vara kvar som återgår till forskningsändamål på miljöområdet och som då direkt kan anses vara till gagn för jordbruket och livsmedelsproduktionen. I ett annat särskilt yttrande tar vi upp frågan om vallodlingen. I utskottet har vi försökt att komma fram till en gemensam syn. Det gick så långt att vi inte reserverade oss mot regeringsförslaget. Skrivningen var sådan att vi räknade med att det skulle gå att skapa öppningar för att lösa problemen och bibehålla det generella vallstödet. Men nu efter hearingen med representanter för departementet är man onekligen lite undrande. Vi vill fråga jordbruksministern och Inge Carlsson: Hur är det egentligen? Blir det en generell vallersättning framöver? Hur tänker ni lägga upp det hela? Det finns anledning att begära ett svar från er efter den diskussion som vi har haft i utskottet. När det gäller reservationerna yrkar jag alltså bifall till reservation nr 1. Där tar vi moderater upp frågor kring Jordbruksverkets organisation. Vi menar att här kan man göra en översyn och därmed minska kostnaderna. Vi vill ge regeringen detta till känna. Vi vill alltså ha en översyn av Jordbruksverkets organisation, också i syfte att skilja myndighetsutövning från affärsverksamhet. Man blandar ihop en del men det är nog inte så det ska gå till. I reservation nr 3 tar vi och kristdemokraterna upp frågan om den försenade utbetalningen av arealstöd, något som jag redan berört. Det är väldigt angeläget att så snabbt som möjligt få ut de pengarna. Vi säger i reservationen att det ska ske den första arbetsdagen efter årsskiftet. Det skulle vara intressant att höra när man avser att göra detta och om man vet när de pengarna kan betalas ut. Kartavgiften är också en het potatis. Vi har länge hävdat att avgiften är felaktig. Enligt vår mening är kartavgiften för de digitala kartor som används för att identifiera jordbruksmark att betrakta som en ansökningsavgift. Den får därför enligt EG-rätten inte tas ut av medlemsländerna. Vi anser det vara angeläget att lantbrukarna inom EU kan konkurrera på lika villkor. Därför menar vi att jordbruket i Sverige inte ska belastas med kostnader för att hålla register som är föranledda av EU-krav. Sådana avgifter ska betalas av staten, inte av lantbruksföretagen. Kartavgiften bör mot den bakgrunden avskaffas. Vidare är vi angelägna om att resurser för exportfrämjande åtgärder ska utgå och att man inte ska missa den chansen. De resurserna är ju betydligt större när det gäller Finland och Danmark. Vi vet vilken betydelse det har för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri, och inte minst för alla dem som är sysselsatta där, att vi kan öka exporten. Vi har ingen tradition att exportera som vissa andra länder, och det krävs därför ytterligare ansträngningar för att stimulera den här verksamheten. Vi har också en reservation som gäller skogsfrågor, där vi tar upp det viktiga i att det finns ett statligt ansvar för att inom EU och i andra sammanhang främja den svenska skogsbruksmodellen. Vi vet ju att det svenska skogsbruket är baserat på dokumenterad uthållighet och likställda mål för produktion och miljö. Det är viktigt att de svenska intressena i förhandlingar om internationella överenskommelser som berör skogsbruk eller handel med skogs och skogsindustriprodukter kan företrädas på ett kraftfullt sätt. Därför bör resurser avsättas för internationell bevakning inom skogsnäringen. Vi menar att regeringen även bör verka aktivt för att klimatkonventionen inte får en sådan utformning att den missgynnar det svenska skogsbruket. I reservation nr 16 tar vi upp konkurrensvillkoren. Jag har redan berört hur viktigt detta är, och jag vill fråga: När kommer regeringen att inse hur allvarlig den utveckling som vi har i Sverige är jämfört med andra EU-länder när det gäller konkurrenssnedvridningen? När kommer ytterligare förslag på denna punkt? I reservation 24 tar vi upp ett innovativt förslag, men utskottet har inte insett betydelsen av det. Jag ska inte fördjupa mig så mycket i det, eftersom Ewa Thalén Finné troligen kommer att beröra det senare, men vi menar att reglerna för arealersättning inom EU bör kompletteras. Enligt reglerna kan mark endast räknas som uttagen om den är minst 20 meter bred. Detta borde ändras för att möjliggöra s.k. beträdor. Det skulle innebära en innovation som kan vara i allmänhetens intresse, och det är djupt positivt när det gäller miljösidan. Därför vill vi diskutera detta vidare. Vad gäller landsbygdsprogrammets regelverk anser vi att det är mycket viktigt att det blir en förenkling, att programmen blir skrivna så att de garanterar att avsatta medel utnyttjas fullt ut och att det byråkratiska krångel som finns både för myndigheter och företag minskar. Strävan måste vara att minska antalet områden och ersättningsformer för att skapa en större flexibilitet när det gäller möjligheterna att utnyttja de anslagna medlen. Jag går nu över till landsbygdsprogrammens inriktning. Sverige fick när det gäller det nya landsbygdsprogrammet en mycket dålig tilldelning av EG resurser. Ordföranden i utskottet har redan berört detta. Vi delar uppfattningen att detta har varit illa skött, men vi menar att vi dock konstruktivt måste verka gemensamt för att hitta lösningar som innebär att eventuella skador minimeras. Basen i det svenska jordbruket menar vi är den konventionella produktionen i produktions såväl som miljöperspektiv. Därför menar vi att vi på olika sätt nu under resans gång måste arbeta och verka för att förstärka medelsanslagen till denna verksamhet. Det är väldigt viktigt. Jag tror inte att man bara kan räkna med att andra EU-länder ska missa delar av sina pengar så att de står till Sveriges förfogande. Det är ju Sverige som har missat pengar tidigare, och andra länder kommer säkert att dra lärdom av det som Sverige har gjort och misslyckats med. Jag vill poängtera att under den gångna perioden i EU har vi hela tiden från moderat sida hävdat hur viktigt det är att ta ut hela det belopp som är möjligt. Vi är väldigt kritiska till regeringens förslag om att ta bort REKO-stödet. Vi menar att det konventionella jordbruket är basen för det svenska lantbruket och kommer att så vara även i framtiden. Att ta bort de stimulanser som genom REKO-stödet har gått ut till det konventionella jordbruket är en miljöförlust. Vi vet att huvuddelen av jordbruket är konventionellt. Vi menar att det är en stor tabbe av regeringen att ta bort stimulansåtgärder för att denna stora del av jordbruket ska bli mer miljövänligt i sitt agerande. Jag vill gärna ha en kommentar till detta. Hur tänker regeringen lösa de här problemen? Hur tänker regeringen kompensera för de miljöförluster man kan göra genom att haverera detta lyckade program? Ordföranden sade nyss att det finns en mycket stor anslutning i Skåne, och det är jag också medveten om. Därför menar vi som sagt att det är en rejäl tabbe av regeringen att ta bort detta. Vi har också sett det som mycket angeläget att miljöersättning för avbrottsgrödor kan införas. Enligt vår mening borde miljöersättning för avbrottsgrödor kunna införas inom ramen för landsbygdsförordningen. Att med hjälp av miljöstöd uppmuntra till bevarande av en varierad växtföljd är ett bra exempel på stöd till en nyttighet som minskar jordbrukets miljöbelastning. En sådan miljöersättning skulle också ha en enormt stor betydelse för att klara den svenska oljeväxtodlingens framtid. Vi har ju redan hört att man har missat möjligheterna att nu rädda eller stärka oljeväxtodlingens chanser att hävda sig i svensk odling. Vi anser att detta är djupt olyckligt, och vi har i en gemensam reservation med Kristdemokraterna och Centerpartiet tagit upp denna viktiga fråga. Som vi ser det är det alltså oerhört viktigt att man får en realistisk inriktning när det gäller landsbygdsprogrammet så att man inte missar ytterligare medel från EU. Vi har också konstaterat att man från regeringens sida har prioriterat stödet till ekologisk odling. Vi har uppfattningen att ekologisk odling är en del av mångfalden, som vi ska bejaka. Men vi kan inte dela uppfattningen att man från början ska anslå medel av så stor omfattning att man på det sättet kanske skapar en situation där så många ger sig in i ekologisk odling att man förstör grunden för en fortsatt stabil utveckling av denna del. Vi menar att det är marknadens efterfrågan som borde styra utvecklingen av den ekologiska odlingen. Det är därför vi är så kritiska mot att man tar pengar exempelvis från REKO-stödet, som uppenbarligen har en positiv miljöeffekt, och lägger dem på en ekoodling som inte nödvändigtvis får samma omfattning. Risken är stor att vi missar nya pengar från EU på grund av detta. Det skulle vara intressant att få en sakligt underbyggd diskussion på detta område. Det är väldigt intressant att diskutera detta - det är inte alltid så att ekoodling i sig kan bevisas vara miljövänlig. Det finns en begynnande debatt om det. Även om vi inte hinner med den i dag, kanske vi kan göra det längre fram. Jag yrkar som sagt bifall till vår reservation nr 1. I övrigt står vi givetvis bakom de andra reservationer som är undertecknade med moderata namn.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Socialdemokraterna och Miljöpartiet i utskottet och även jordbruksministern för samarbetet med betänkandet, budgeten och skrivelsen om ett hållbart jordbruk. Det är ett väldigt bra betänkande som vi har att fatta beslut om i dag. Det är riktigt kul att få stå här och försvara det. Betänkandet består ju inte av sida upp och sida ned av Vänsterpartiets politik, men det innebär några väsentliga steg i den riktning som vi vill att jordbrukspolitiken ska ta. Det är dessa steg som jag framför allt tänker tala om i dag. Först vill jag säga något om de utmaningar som vi står inför i jordbrukspolitiken. Det har väl inte undgått någon här att det för tillfället pågår ett mastodontarbete inom miljöpolitiken. Ett antal olika utredningar pågår. Målsättningen är att sy ihop en miljöpolitik som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Det är ett riktigt mastigt arbete. Jordbruket är en viktig del i det arbetet genom att det både bidrar till flera av miljöproblemen och samtidigt bär på flera av lösningarna. Det är en av de stora utmaningarna för svenskt jordbruk under de närmaste seklen, att man ska lösa sina miljöproblem och samtidigt vara en viktig motor i omställningen till en hållbar utveckling. För att lyckas med den här utmaningen krävs det att vi vågar ta tag i jordbrukets systemfel. Vi kan inte nöja oss med att behandla symtomen. Vi måste gå till roten med problemen. Jordbrukets största miljöproblem i dag handlar om hur djurhållningen är separerad från växtodlingen. Djuren är koncentrerade till vissa gårdar och vissa områden. Andra gårdar eller hela bygder saknar helt och hållet djur. Jordbruket är beroende av handelsgödsel för sin näringsförsörjning, eftersom det i ett sådant odlingssystem inte går att uppnå ett kretslopp. Detta odlingssystem innebär också ett ökat beroende av bekämpningsmedel. I en balanserad växtföljd med vall är behovet av ogräsbekämpning betydligt mindre än i ensidiga växtföljder. Det är svårt att göra någonting åt det här problemet, och det tar tid. Den motsatta processen, den mot ökad specialisering och ökat kemikalieberoende, har pågått i ungefär fem decennier. Om vi har de tidsperspektiven på den omställning som vi har framför oss tror jag att vi kan åstadkomma en hel del betydligt fortare. Detta är den långsiktiga målsättningen, som vi hela tiden måste ha i bakhuvudet när vi formar jordbrukspolitiken. Jag ska återgå till dagens betänkande. Jag har redan sagt att vi nu tar flera steg i rätt riktning i och med det betänkande som behandlas i dag. Jag tänkte ta upp några av de stegen. Det viktigaste i det här betänkandet är landsbygdsförordningen. Det handlar om 25 miljarder kronor, fördelade på sju år, som ska användas framför allt till miljöinsatser och till att bevara jordbruk och öppet landskap i hela landet. Den innehåller satsningar på ekologisk odling, biologisk mångfald, minskat växtnäringsläckage, kompensationsbidrag till mindre gynnade områden och ett särskilt stöd till Norrland. Mycket känns igen sedan tidigare, men några avgörande förändringar har gjorts. Den ekologiska odlingen ska fortsätta att öka. Den utgör själva motorn i miljöanpassningen av svenskt jordbruk och är en stark drivkraft för att även det konventionella jordbruket ska ta tydliga steg mot ett mer hållbart nyttjande av jorden. Den målsättning som föreslås i skrivelsen och i betänkandet är att 20 % av arealen ska odlas ekologiskt år 2005. Det är ett steg på vägen mot ekologiska lantbrukarnas förslag om 30 % år 2010. Det är ett mål som vi mycket väl kan nå. Stödet till den ekologiska odlingen kommer därför också att öka rejält under de närmaste åren. När vi når målet räknar vi med bidrag till ekologisk odling på ungefär 650 miljoner om året. Stödet för bevarande av biologisk mångfald har gjorts om och förenklats en del. Vi räknar också i det här fallet med att insatserna kommer att öka under de närmaste åren till en slutlig nivå på ungefär 850 miljoner om året. För att bidra till ett minskat växtnäringsläckage har vi två olika strategier. Den ena handlar om skyddszoner, anläggande av våtmarker, fånggrödor och vårplöjning. Det är insatser i det konventionella jordbruket. Till detta har vi räknat med en satsning på runt 100 miljoner om året under den här perioden. Den andra strategin handlar om det generella stödet till vallodling. Den här frågan har inte varit helt konfliktfri inom majoriteten. Å ena sidan är det en dyr ersättning. En del betraktar det som ett rent inkomststöd och hävdar därför att det inte ska finnas med i miljöstödsprogrammet. Å andra sidan handlar det om just de strukturella frågor som det är så viktigt att göra något åt för att man ska komma åt de systemfel i svenskt jordbruk som jag tidigare talade om: Var ska vallodlingen och djuren finnas? Det senare argumentet har gjort att vi i Vänsterpartiet har hävdat att vi måste hålla öppet för en eventuell förlängning av vallstödet, även i områdena utanför stödområdena. Detta har vi nu kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om. År 2002, när de nuvarande generella vallstöden går ut, kommer vi att göra en översyn av miljöstöden och överväga om det behövs ett förlängt vallstöd och se hur det i så fall ska utformas. Det är en fråga som vi får komma tillbaka till. Utöver det här finns kompensationsbidragen till de mindre gynnade områdena kvar i samma storlek som tidigare. Även stödet till Norrlandsjordbruket finns kvar. Totalt är dessa stöd på ungefär 900 miljoner om året. Förutom det jag nu har nämnt finns det flera andra saker: kompetensutveckling, investeringsstöd, startstöd osv. Det är också viktiga delar för ett heltäckande program. Jag kan inte låta bli att kommentera de borgerliga partiernas något disparata reservationer på området. Det gäller framför allt Centerns och Kristdemokraternas förslag till anslagsökningar, som de andra två borgerliga partierna inte har. Det är säkert i något slags vällovligt syfte som Centern och Kristdemokraterna föreslår att vi ska plussa på budgeten när det gäller miljöstöden med 700 respektive 550 miljoner kronor. Men jag frågar: Till vad vill ni använda pengarna? Det framgår inte särskilt tydligt av era reservationer eller särskilda yttranden. Ni vill ha kvar RE KO-stödet. Ni vill ha stöd till avbrottsgrödor, dvs. oljeväxtodlingen. Det kanske kan kosta ett par hundra miljoner. Men jämfört med majoritetens förslag har ni ändå 400 miljoner respektive en kvarts miljard om året över. Ni kanske kan strö ut pengar lite här och där, men nog förtjänar skattebetalarna en något bättre redovisning av vad ni vill använda våra gemensamma pengar till. För mig framstår det som om dessa två partier vill visa sin goda vilja att stödja jordbruket. Men deras oförmåga att komma med konstruktiva förslag är knappast något som gör de svenska bönderna gladare, för att besvara Dan Ericssons fråga. Moderaterna har, vad jag har förstått, inte några ytterligare pengar att dela ut. Ändå vill ni införa nya stöd. Hur ska ni finansiera dem? Vad vill ni dra ned på? Vill ni inte att vi ska nå målen när det gäller den ekologiska odlingen? Jag hade önskat en del konstruktiv kritik i vårt arbete med landsbygdsförordningarna. Men jag kan inte hitta något konstruktivt i det sätt som den borgerliga oppositionen har hanterat den här frågan på. Fru talman! Jag vill ta upp en sak till om jordbruket. Jordbrukets miljö och energiskatter har varit uppe till diskussion flera gånger. Det har nu, genom den skatteväxling som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om, skapats skattelättnader för det svenska jordbruket. Det innebär en nettosänkning på ungefär 300 miljoner kronor om året. Tillsammans med de satsningar på miljöstöd och liknande som vi har gjort är jag övertygad om att detta kommer att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi får en starkare utveckling mot ett hållbart jordbruk. Nu måste vi gå vidare med skattefrågan. Användningen av kemiska bekämpningsmedel mätt i antal doser har ökat under hela 1990-talet. Det är en oroande utveckling. Bl.a. därför har majoriteten i utskottet tagit initiativ till en offentlig hearing om hur vi kan utforma jordbrukets miljöskatter på ett mer ändamålsenligt sätt. Bekämpningsmedelsskatten är ett avgörande styrmedel för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. På hearingen kommer naturligtvis även skatter på konstgödsel och drivmedel att behandlas. Det ska också ske utifrån målsättningen att de skatterna ska bidra till att vi når miljömålen och samtidigt bibehåller svenskt jordbruks konkurrenskraft. När det gäller frågan om bekämpningsmedel skulle vi i Vänsterpartiet vilja gå längre. Vi anser att det är fullt möjligt att på sikt helt avveckla de kemiska bekämpningsmedlen. Inte minst den starka utvecklingen av ekologiskt jordbruk visar att det är möjligt. Alternativen i form av mekanisk och biologisk bekämpning har en stor utvecklingspotential. För att gynna detta skulle vi vilja ha en avvecklingsplan för kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk. En sådan plan måste tas fram i samarbete med jordbrukets organisationer. Den måste innebära åtaganden från samhällets sida, och den måste innebära en rejäl satsning på forskning och utveckling. Betänkandet tar steg i rätt riktning genom en fördjupning av de ekonomiska styrmedlen. Men jag vill ändå yrka bifall till vår reservation, nr 15, om bekämpningsmedel. Vi gör nu viktiga insatser för att bevara ett jordbruk i hela landet och för att stärka lönsamheten i svenskt jordbruk. Frågan är om det räcker. Det är tveksamt om detta kommer att stoppa strukturrationaliseringen i svenskt jordbruk och om det hejdar att tre mjölkbönder lägger av varje dag. För att hejda den utvecklingen tror jag att vi måste ta till helt andra åtgärder. Framför allt krävs det en förändring av EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att man ska åstadkomma det. Men vi måste också tillämpa den på ett så bra sätt som möjligt. Vänsterpartiet har motsatt sig den omfördelning av EU:s arealstöd till förmån för slättjordbruket som regeringen har beslutat om. Vi skulle ha velat ha ett ökat anslag till vallensilage på spannmålsstödens bekostnad. Det här är en fråga som inte behandlas i det här betänkandet men som ändå är avgörande för bevarandet av jordbruket i norra Sverige och i södra Sveriges skogs och mellanbygder. Frågan är också om de insatser som görs är nog för att bevara den biologiska mångfalden och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Vi kommer att ha skäl att återkomma i frågan flera gånger, framför allt i arbetet med miljömålen. Nu har jag pratat om valda delar av jordbrukspolitiken. Mycket återstår i betänkandet, bl.a. att budgetpropositionen innehåller steg i rätt riktning vad gäller djurskyddet. På initiativ av Vänsterpartiet och Miljöpartiet tas frågan om burhållningen av mink upp i budgetpropositionen. Det vore intressant att här i dag få höra hur Margareta Winberg avser gå vidare i den frågan. Vänsterpartiets ambition är att så snart som möjligt få ett förbud mot burhållning av mink. Flera av de andra frågor som behandlas i budgetpropositionen kommer vi att få möjlighet att återkomma till under våren, t.ex. fisket, forskningsfrågorna och rennäringen. Jag avstår därför från att fördjupa mig i detta nu. Vi har ytterligare en reservation som jag behärskar mig från att yrka bifall till. I övriga moment vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill ta upp tre saker. Det var bra besked som Jonas Ringqvist gav angående vallstödet. Det är förhoppningsfullt att den skrivning utskottet nu har gjort ska kunna bädda för en fortsättning av vallstödet. Sedan kan vi diskutera om det är generellt och omfattar hela landet. Det är givetvis vad jag hoppas på. Jag tycker att det var bra att Ringqvist stod på sig här, och jag hoppas att det också leder till resultat i den fortsatta utvärderingen. Det andra jag vill ta upp är skattediskussionen. Det måste väl ändå vara lite pinsamt för Jonas Ringqvist, som under mer än ett års tid har varit ute och diskuterat dieselbeskattningen och föreslagit lösningar som restitution m.m. för hur man ska hantera detta, när resultatet har blivit en skattehöjning. Det är faktiskt verkligheten. Dieselbeskattningen höjs från den 1 januari. Sedan sänker man elbeskattningen från halvårsskiftet, men det är detta som slår igenom nu. Jonas Ringqvist plockar alltså ned en sten till i böndernas extra skatteryggsäck, och det tror jag att han har lite problem med att hantera och försvara i förhållande till det budskap han har signalerat tidigare. Jag tycker att det är synd att Vänsterpartiet inte har lyckats presentera ett förslag som vi kanske kunde ha diskuterat för att fasa ned dieselbeskattningen. Det är nämligen den tunga delen för jordbruket i dag. Där är nog Jonas Ringqvist lite grann svaret skyldig. När det sedan gäller vår syn på landsbygdsprogrammet och vad vi vill använda pengarna till har vi faktiskt presenterat det. Jonas Ringqvist sade också detta mycket tydligt. Det handlar om REKO-stödet, det handlar om vallstödet och givetvis också om den ekologiska odlingen. Men vi vill inte ställa saker mot varandra, utan vi ska ha ett program som gör att vi kan fortsätta utveckla ett miljövänligt jordbruk. Vi har också stöd just till mjölkproduktion i skogs och mellanbygder. Det är ju detta det handlar om, som Jonas Ringqvist sade: Det är tre mjölkbönder per dag som slutar. Vi vill se till att den utvecklingen upphör och kan vändas.
Fru talman! När det gäller vallstödet tror jag att Dan Ericsson och jag egentligen är ganska överens om vilket slags stöd vi vill ha. Det är mycket möjligt att vi har helt olika syften, men i sak tror jag inte att vi har någon konflikt. Det som står i betänkandet tycker jag är en bra skrivning som öppnar möjligheter till en förlängning av vallstödet på något sätt. Jag hoppas att det blir ett ändamålsenligt sätt. Skatterna måste ändå ses som en helhet. Nu tar kristdemokraterna chansen att hoppa på oss för att vi höjer en skatt - jag tror att det handlar om 70 miljoner om året som berör bönderna - samtidigt som vi sänker andra skatter, vilket gör att det totalt blir en nettosänkning av skatterna för bönderna på 300 miljoner om året. I det läget plockar man ut just den lilla höjningen, bara för att ha något att hacka på. Man kan förstås se på olika sätt på hur man vill hantera den här debatten. Faktum är att vi sänker skatten för svenska bönder med 300 miljoner om året fr.o.m. år 2001. År 2000 blir skattesänkningen inte lika stor, men det blir ändå en skattesänkning. Sedan går vi vidare med miljöskatterna. Vi behöver utforma dieselskatten, handelsgödselavgiften och bekämpningsmedelsavgiften på ett mer ändamålsenligt sätt för att nå miljömålen och för att bibehålla eller stärka svenskt jordbruks konkurrenskraft. Det går inte att se på de här frågorna som de borgerliga partierna gör: utan att reflektera över miljöaspekten. Det här handlar om miljöskatter, och då måste vi se på miljöaspekterna också. Sedan gällde det landsbygdsförordningen. Visst, Dan Ericsson redovisar REKO-stödet och stödet till avbrottsgrödor. Men han har fortfarande en kvarts miljard om året över som han inte är tydlig om hur han vill använda. Överbudspolitik tror jag att sådant kallas.
Fru talman! 70 miljoner är faktiskt rätt mycket att lägga på nu på ett bräde. Det är faktiskt precis som Jonas Ringqvist säger: Näringen är ju trängd. Lantbruksföretagen är trängda. Att då direkt öka på skattebördan kan faktiskt innebära den droppe som gör att det inte bär längre. Sedan är det ju bra att man kompenserar detta genom att sänka skatten vid halvårsskiftet, men det är inte bra att man först höjer skatten för att sedan sänka. Det handlar inte heller bara om 70 miljoner. Det är vad som direkt berör jordbruket, men också skogsbruket och landsbygden i övrigt drabbas av den här dieselbeskattningen. Sedan vill jag ta upp detta med att man ser just diesel som en miljöavgift på jordbruket. Bonden måste ju köra sin traktor. Jag tror inte att han eller hon kör mer eller mindre på grund av detta. Det blir bara en sämre lönsamhet nu. Avgiften på dieseln i jordbruket är inte en miljöavgift, och det tror jag inte heller att Jonas Ringqvist tror. Jonas Ringqvist frågade också om Sveriges bönder skulle bli gladare med kristdemokraternas förslag till landsbygdsprogram. Ja, jag tror att man skulle bli gladare - om de program som nu har satts i sjön fortsätter, som man känner och som leder till miljövänligare produktion, där man vet att man har resurser och att det inte skärs ned i programmen som en effekt av att vi har tappat EU-medel. Vi vill se till att hålla landets lantbrukare skadeslösa för regeringens sjabbel. Det vill inte Jonas Ringqvist. Men vi tror att det är nödvändigt, och vi tror att bönderna skulle ha blivit gladare med det förslaget.
Fru talman! Jag tar först det här med skatterna. Vi sänker jordbrukets skatter. Om man räknar med den lilla höjning vi gör på diesel och den stora sänkning vi gör på el och eldningsolja sänker vi skatten år 2000 med, säger mig min huvudräkning, 100 miljoner. År 2001 sänker vi skatten med 300 miljoner. Jag har väldigt svårt att förstå hur Dan Ericsson får det till en skattehöjning. Sedan gällde det landsbygdsförordningen och vad som gör svenska bönder gladare. Vi kan se hur det gick med de gamla miljöstöden när det fanns höga anslag och de inte användes fullt ut. Jag undrar om det är det som kd vill uppnå igen. Den knapphet med resurser som vi nu har - för vi får faktiskt erkänna att vi har en knapphet - har gjort att vi har varit tvungna att göra ett rejält arbete med att hitta effektiva och hållbara stöd, något som kristdemokraterna uppenbarligen inte behövt göra. I stället strös pengarna lite varstans. Det mest innovativa förslaget i era reservationer är väl stödet till grödor som inte finns än. Det är väl inte ett särskilt försvarbart sätt att hantera skattebetalarnas pengar, tycker jag.
Fru talman! Jag skulle förstå Jonas Ringqvists agerande om verkligheten såg ut som Jonas Ringqvist säger och som den vision han har. Okej, det är bra med visioner, men det är också viktigt att vara realistisk. Det är inte Jonas Ringqvist när han talar om jordbruket, inte minst svenskt jordbruk i förhållande till konkurrentländerna. Han säger att ekologisk odling ska vara drivkraften. Ekologisk odling är en stimulans, en del av den mångfald som jag också vill bejaka. Men jag tycker att det är orimligt att satsa 300-400 miljoner mer på ekologisk odling som vi inte har i dag. Låt vara att man har visionen att den ska öka snabbt, men just nu är det faktiskt mycket av kommersiella skäl, inte av ideella skäl eller miljöskäl, som en del lantbrukare går in i detta system. Då varnar vi för att detta kan leda fel. Vi finansierar REKO-stödet och oljeväxtstödet, som vi menar är miljövänligt, med en del av dessa pengar tills vidare. Vi menar nämligen att det är miljövänligt att ha oljeväxter i Sverige. Inte minst binäringen, för att ta ett exempel, är väldigt beroende av just den här produktionen. Vi menar också att REKO-ersättningen är en mycket stark miljöstimulerande faktor. Detta tar ni bort och talar i stället om andra ersättningar, odlingsfria zoner, m.m. De finns ju redan i REKO-systemet. Varför ta bort någonting som fungerar bra, där man verkligen har allra störst behov av det? Inte minst gäller det slättbygderna. Men jag har ju förstått att Jonas Ringqvist vill skapa motsättningar mellan slättbygd och andra delar av vårt lands jordbruk.
Fru talman! När jag lyssnar på Ingvar Eriksson tycker jag att det låter som om det föreligger något slags missförstånd om hur mycket pengar vi satsar på ekologisk odling i början och i slutet av den här programperioden. Vi räknar med att år 2000 satsa 400 miljoner om året på ekologisk odling. När programperioden är slut räknar vi med 650 miljoner om året till ekologiskt jordbruk. Menar Ingvar Eriksson att hans stöd till REKO och avbrottsgröda ska finansieras genom en sänkning till endast 200 miljoner om året till ekologisk odling år 2000? När det gäller avvecklingen av REKO vill jag säga att vi behåller vissa delar. Vi utvecklar dem och förbättrar dem. Vi behåller de bra delarna av REKO när det gäller vårplöjning, kantzoner, m.m. och utformar dem på ett sådant sätt att fler kan söka. Vi tror att det här är ett bättre sätt att rikta stödet till den konventionella odlingen för att komma åt symtomen på miljöproblemen i den odlingen.
Fru talman! Jag missförstår inte Jonas Ringqvist, men jag tycker att det är en onödig omväg att ta bort REKO-stödet i dag, som Jonas Ringqvist indirekt säger att man ska göra, och ersätta det på annat sätt. Det är intressant att pröva nya saker och nya lösningar, men när man redan har beprövade lösningar, som vi har inom REKO-stödets ram, tycker jag att det är mycket olyckligt att man säger att man helt ska ta bort dem om ett antal år. De tas inte bort direkt. De som har gått in i systemet får hålla på i fem år. Jag hoppas att vi inte ska missförstå varandra, men jag säger än en gång att min ambition är att stimulera jordbruket i Sverige - inte minst det konventionella jordbruket, som har den största omfattningen - att vidta miljövänliga åtgärder. Då gör vi också de största miljövinsterna. Jag hoppas att Jonas Ringqvist kan dela den uppfattningen.
Fru talman! Jag tar upp det sista först, stödet till den konventionella odlingen kontra stödet till den ekologiska odlingen. Jag tycker att det är mycket synd att Ingvar Eriksson försöker göra en konflikt av det. Under slutet av programperioden räknar vi med 650 miljoner om året i stöd till den ekologiska odlingen. Det är ungefär en femtedel eller en sjättedel av det totala landsbygdsprogrammet. Den övriga delen, vilken del av jordbruket går den till? Naturligtvis till det konventionella. Att Ingvar Eriksson skapar något slags konflikt som egentligen inte finns, tycker jag är mycket tråkigt. REKO-stödet är inte ett särskilt lyckat stöd. Måluppfyllelsen är att bara en tredjedel av dem som man hade räknat med skulle gå in i REKO-stödet har gjort det. Är det särskilt lyckat? Möjligtvis är det annorlunda i Skåne, som Ingvar Eriksson själv kommer från, men om vi ser på hela landet är det ett misslyckat projekt. Vi har gjort förbättringar som innebär att fler kommer att kunna utnyttja systemet. Vi hoppas på en högre anslutning och bättre miljöeffekt med det nya systemet.

Fru talman! Enligt min uppfattning sviker Sveriges regering såväl Sveriges konsumenter som de svenska bönderna i och med presentationen av årets budgetförslag.

Målet borde ha varit att vi skulle få bibehålla de ramar som förhandlades fram 1994/95 och som för övrigt låg till grund för Sveriges medborgares ställningstagande när man gick till val i EU-valet. I denna del måste regeringen i framtiden höja sina ambitioner för att klara kommande förhandlingar i Bryssel. Regeringen borde ha lyssnat på Centerpartiet, som länge har drivit rättvisefrågorna för Sveriges bönder. Det är alltså konstaterat att gamla synder straffar sig. Sverige skaffade sig ett dåligt förhandlingsläge vad gäller landsbygdsprogrammet, och det gjorde man redan 1994. Då slarvade Socialdemokraterna bort möjligheten att få behålla det stöd som vi har för närvarande i och med att man inte fullt ut utnyttjade det stöd som Sverige förhandlat sig till. Centerpartiet har hela tiden sagt att det stöd som Sverige är berättigat till måste tas hem, precis som i alla andra EU-länder. Om vi i Sverige inte håller oss framme är det något annat land som får mer stöd. Det snedvrider ju den konkurrens som vi nu har på det här området än mer till vår nackdel. Nu får Sveriges bönder och svensk landsbygd lida för att regeringen inte har lyssnat på Centerpartiet. EU:s stöd till jordbruket är, som det ibland påstås i debatten, inga allmosor. Det är en ersättning för viktiga samhällsinsatser som att värna vår miljö och hålla landskapet öppet. Sedan kan vi konstatera att man också sviker sina egna löften när man ur regeringsförklaringen kan citera att jordbrukets utveckling som näring är en tillgång i den ekologiska omställningen. Hur ska det här uppnås, när den svenske bonden tvingas arbeta med betydligt högre kostnader i form av skatter och avgifter än t.ex. den danske och den finske bonden? Svensk jordbruksnäring måste alltså ges ekonomiskt likvärdiga konkurrensvillkor med de man har i jordbruksnäringen i konkurrentländerna. Jag tänkte i sammanhanget ta upp ett par andra saker. Först bland dem är att konstatera att regeringen har valt att skjuta utbetalningen av arealersättningarna, motsvarande 3,7 miljarder kronor, framåt i tiden. Det är mycket beklagligt med hänsyn till det ekonomiskt ansträngda läge som finns i svenskt jordbruk. Risken är uppenbar att en del jordbruksföretag hamnar i en obeståndssituation. Då tänker jag speciellt på dem som driver sin verksamhet i aktiebolagsform och som har att inlämna årsbokslut per den 31 december. Varje månads förskjutning av utbetalningarna orsakar därtill näringen ett räntebortfall. Jag uppskattar detta till ungefär 20 miljoner kronor per månad. Det är mycket pengar för en hårt ansträngd näring. Vi har i vår motion föreslagit att staten ska kompensera jordbrukarna för den extra kostnad som nu uppstår och därtill garantera att de som så behöver inte måste lämna in avslut för sin verksamhet. Jag tänker alltså återigen på dem som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. Därav har det blivit intet från regeringens och utskottsmajoritetens sida. Jag vill också ta upp att vi är kritiska till att ersättningen för produktionsbortfallet vid epizootiutbrott nu reduceras till 50 %. Det innebär en ökad risk för att icke-seriösa lantbrukare försöker dölja sjuklighet bland djuren. Centerpartiet anser att det är mer korrekt att utforma ersättningsbestämmelserna så att det förebyggande arbetet stimuleras. Det måste alltid vara bättre att satsa på förebyggande åtgärder än att komma springande i efterhand. Ersättningsnivåerna bör alltså kopplas till att djurägare ansluter sig till ett kontrollprogram eller väljer att avstå från det. Om man gör så bör ersättning utgå och uppgå till 100 % för en besättning som drabbas av ett epizootiutbrott. Så över till konsumentsidan. Jag anser att Sveriges konsumenters möjligheter att handla bra livsmedel är i fara. Mat tillverkad i Sverige får allt svårare att konkurrera med produkter som produceras i andra EU-länder. I många fall är kraven på t.ex. djurskydd, kvalitet och miljöhänsyn i de länderna mycket lägre än de krav i har i Sverige. Det kan bevisas av en rad skandaler som uppdagats vad gäller djurhantering och djurfoder under senare tid. Vi är på väg att få in gentekniskt modifierade livsmedel i våra butikshyllor. Jag är inte säker på att svenska konsumenter vill ha det. Vi kan konstatera att i delar av vårt land är den lokala livsmedels och matproduktionen hotad. Att de svenska livsmedlen är på väg att trängas ut från butikshyllorna av livsmedel från andra EU-länder beror främst på den svenska regeringens agerande, eller brist på detsamma. Trots att jordbruksministern och regeringen i övrigt har full vetskap om den mycket pressade situationen för Sveriges bönder gör man ingenting för att förbättra det läge näringen befinner sig i. Regeringens passivitet är inte bara ett problem för Sveriges konsumenter och Sveriges bönder. Det är också ett hot mot det öppna svenska landskapet och kanske inte minst ett hot mot de 300 000 människor som är sysselsatta inom förädlings och tillverkningsindustrin kring den primärproduktion som jordbruket har. En förutsättning för bra och säkra livsmedel är att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri tillåts att konkurrera på likvärdiga villkor gentemot andra i den europeiska unionen. Så är inte fallet i dag. Statsministern talar gärna om att jordbruket är en framtidsnäring. Men han och regeringen gör inte särskilt mycket för att det ska ges förutsättningar för en positiv utveckling. Regeringens stödpartier Vänstern och Miljöpartiet är närmast fientligt inställda till alla förslag som skulle gagna svensk jordbruksnäring. I riksdagen har Centerpartiet lagt fram konkreta finansierade förslag att omgående tillföra jordbruket och livsmedelsindustrin drygt 1,4 miljarder kronor per år för att förstärka dess internationella konkurrenskraft. Förslagen, som väl är känt, sammanfaller med de åtgärder som har föreslagits i den många gånger omdebatterade Björkska utredningen. Om vi konsumenter inte ska vara hänvisade till att köpa mat producerad i andra länder med betydligt lägre krav på djurskydd och miljöskydd är det hög tid att vi ger rättvisa villkor till svensk livsmedelsproduktion. Rättvisa konkurrensvillkor för Sveriges bönder är dessutom en förutsättning för att bevara det öppna svenska landskapet och 300 000 jobb i livsmedelsindustrin. Avslutningsvis ett par tre saker. Sveriges bönder har valt att konkurrera på den europeiska marknaden med livsmedel som är framställda på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt. De har ett bra djurskydd och en produktion som är fri från antibiotika och salmonella. Det har visat sig vara en framgångslinje. Det är tid att vi tillsammans hjälps åt att tillvarata och stödja den produktionen. Det kan också i sammanhanget konstateras, som säkert väl är känt, att ungefär 210 av landets 289 kommuner i år igen kommer att tappa människor. De kommer att fortsätta att göra det så länge vi inte får i gång motorn på den svenska landsbygden. Den motorn är den svenska jordbruksnäringen. Den motorn måste tillföras bränsle. Den måste avlastas det extra skattetryck som den i dag har i förhållande till omgivningen. Det finns nu all anledning att konstruktivt verka för att hitta en lösning som innebär att de skador som har orsakats under detta år för framtiden minimeras. Jag vill poängtera att Centerpartiet avser att positivt medverka för att hitta sådana lösningar. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna nr 14 och 16. Jag står självklart bakom alla andra reservationer som bär mitt namn, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till fler.

Fru talman! I än högre grad än vad som gäller inom miljöpolitiken präglas jordbruksdebatten av kortsiktighet och miljöokänslighet. När jag talar med bönder - och det sker relativt ofta - slås jag av att hos dem finns en klarsyn om vad som krävs på lång sikt. Sveriges bönder blir allt mindre imponerade av de populistiska inslagen i debatten. Många bönder inser att det är önskvärt att kostnaderna för bidrag till jordbruket minskar. Men mest talar ändå bönderna om svårigheten att få lönsamhet i jordbruket. Förändringar av el och oljeeldningsskatterna är angelägna, och det är bra att de kommer. Miljöskatten på diesel och konstgödsel är en tung börda. Folkpartiets uppfattning är dock att sänkningar av de skatterna inte kan komma i fråga av hänsyn till miljön. Men vi måste arbeta ännu hårdare än vi gör för närvarande för att andra länder ska belägga dieseloljan och konstgödseln med skatter på samma nivå som i Sverige. De som i dag talar för att sänka den typen av skatter menar jag är okänsliga för miljöproblemen. Vilka övriga miljöproblem, vilka effekter, och vilka kostnader är kopplade till jordbruket? Därom har vi i dag inte tillräckligt med kunskap. Det bör vi ta reda på. I det arbetet bör vi ha som utgångspunkt EU:s miljömål. EU:s viktigaste uppgift inom den närmaste tiden är att östutvidgningen fortsätter. Men ska den kunna bli möjlig måste den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras. Genom detta kan EU ge tydliga signaler till de kommande medlemsländerna. Man kan undvika obalans och snedvridande effekter av konkurrensen på deras marknader. Många länder i Öst och Centraleuropa är viktiga jordbruksproducenter med ett jordbruk som är eller kan bli konkurrenskraftigt. Den gemensamma jordbrukspolitiken - CAP, som vi förkortar den - har inte tagit tillräcklig hänsyn till miljön. En felaktig användning av växtnäring och bekämpningsmedel har skapat problem. Formella miljömål för jordbruket saknas. Men däremot omfattas jordbruket av EU:s allmänna miljömål. Det är olyckligt, menar vi från Folkpartiets sida, att några separata miljömål inte har arbetats fram från kommissionen. CAP:s åtgärder för att minimera jordbrukets miljöbelastning är inte tillräckliga, och därför bör Sverige i EU verka för att separata miljömål för jordbruket skapas. En annan fråga som vi från svensk sida bör arbeta mer intensivt med inom EU är alkoholens konsekvenser. EU fortsätter att blunda för folkhälsan trots att folkhälsoaspekten numera ska genomsyra utformningen och genomförandet av all gemenskapspolitik. EU måste börja betrakta alkoholen som en hälsofråga och inte som ett jordbruksproblem. Vidare är kompetensutvecklingen en nödvändig åtgärd för jordbruket, inte bara för att klara omställningen av jordbruket utan också för att klara den framtida konkurrensen, den konkurrens som blir allt hårdare i takt med jordbrukets avreglering. Vi tycker inte att det framgår tillräckligt tydligt i regeringens skrivning hur den nödvändiga kompetensutvecklingen ska kunna åstadkommas. Vi behöver bl.a. - och den frågan har vi tagit upp i budgetsammanhang - förbättra företagarutbildningen och få en översyn av företagarutbildningen på gymnasienivå samt en ökad satsning på entreprenörsutbildning inom högskolor och universitet. Det här berör också det stora problemet med nyrekryteringen till jordbruket - ett problem som kommer att visa sig bli allt större, och kanske större än vi anar. Den här inriktningen, i korta drag, måste svensk jordbrukspolitik ha. Det måste ha den för att de svenska bönderna ska klara konkurrensen med omvärlden, och det måste den ha för miljöns skull. Jag vill också ta upp en fråga som berör veterinärutbildningen. Det gäller de merkostnader som man vid Lantbruksuniversitetet har för den kliniska utbildningen. Enligt vår uppfattning är det rimligt att samma synsätt ska gälla som beträffande läkarutbildningen. Sammanfattningsvis, fru talman, skulle vi från Folkpartiets sida gärna ha sett att distriktsveterinärorganisationen kunde tillföras ytterligare medel. Anslaget till djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anser vi behöver förstärkas. Vi tycker också att kostnaderna ska kunna finansieras inom detta utgiftsområde. Vi anser att man kan reducera kostnaderna för Jordbruksverket. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna

Fru talman! De betänkanden som behandlas i dag står Miljöpartiet alltså till stor del bakom, eftersom de är resultat av ett samarbete mellan s, v och mp. Jag kommer att beröra dels budgetbetänkandet, dels det landsbygdsprogram som nu har överlämnats till Bryssel för förhandling. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 26, som handlar om ekologisk produktion och som jag kommer att uppehålla mig en del vid, och till reservation 15, som handlar om bekämpningsmedel. Jonas Ringqvist utvecklade reservation 15 rejält, och den är gemensam för Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är intressant att se vad som sker inom lantbruket i dag, inte bara i Sverige utan även i EU. Vi kan se att det sker en rejäl satsning på ekologisk produktion - faktiskt en satsning som är mycket större i andra länder än i Sverige. Det gäller de stora jordbruksnationerna Danmark och Frankrike. I Frankrike beräknar man att en miljon hektar ska vara ekoodlad om ett antal år - en inte speciellt lång tidsperiod. I Danmark är man nu inne i fas 2 av satsningen. Varför satsar just de här två nationerna? Jo, de har börjat upptäcka att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar snabbt. I hela EU kan man se att det är en ökning med 20-30 % årligen. Det här har inneburit att man både i Frankrike och i Danmark har fått import av ekolivsmedel, och det har fört med sig att man har fått ökad import också av andra livsmedel. Det är naturligtvis någonting som de här länderna, där jordbruket är en modernäring, inte ser med blida ögon. Därför satsar man nu rejält för att dels återta hemmamarknaden, dels vara de länder som kan börja exportera när ökningen blir stor i länder som England och Tyskland. Där menar man att när ekolivsmedlen flyttar ut från hälsokostaffärerna, som har skett i t.ex. Sverige, kommer efterfrågan att öka rejält och då gäller det att ha volymerna. I Danmark har man tagit fram steg 2, Aktionsplan 2 för ekologi i utveckling, och man vill satsa som man satsade för några år sedan var så bra att man vill följa upp det. Man har också en helt annan strategi än Sverige när det gäller att öka produktionen. I Sverige säger vi att vi ska öka produktionen i takt med efterfrågan. Tyvärr sker inte det, för i dag är efterfrågan av ekologiska livsmedel större än vad produktionen är. De svenska bönderna har tyvärr inte alls gjort som man sade, nämligen ställt om i takt med efterfrågan. I Sverige har vi en rejäl import i dag, bl.a. från Danmark. I Danmark gör man tvärtom. Man ser till att satsningen är stor nu, och man bygger upp volymer för att ha volymerna framme den dag boomen kommer i Som jämförelse kan sägas att 7 % av mjölkproduktionen är ekologisk i Danmark mot 2,6 % i Sverige. Av dryckesmjölken är 21 % ekologisk i Danmark och 3 % i Sverige. Det finns dock undantag: i Hemköp är det 15 % för mjölken. I Danmark är 10 % av syrade mjölkprodukter som fil och yoghurt ekologiska ute i handeln och i Sverige 1,3 %. Danmark har ingenting emot att man blandar in ekoprodukter i den konventionella produktionen; man menar att det är viktigt att bygga upp produktionen innan efterfrågan kommer. Man satsar stort på forskning och utveckling och på marknadsföring. Man menar att man måste satsa så stort på forskning och utveckling och på marknadsföring för att satsningen verkligen ska bära frukt. Det är nämligen stora ekonomiska värden på spel. En beräkning som LRF har gjort visar att det finns en stor potential för ekoprodukter som inte alls utnyttjas. Den här marknaden tänker man alltså försöka ta. Som ett exempel kan nämnas att 1997 satsade Sverige 2 miljoner kronor på marknadsföring av ekologiska produkter, och i Danmark satsade man 46 miljoner. Det är alltså en helt annan satsning i Vi menar från Miljöpartiets sida att Sverige också måste satsa rejält på forskning och utveckling, för att se till att vara med på tåget. Vi menar att det är bra mål som nu slås fast i skrivelsen En hållbar utveckling av landsbygden, där vi är med. Där sägs att fram till år 2005 ska 20 % av den odlade arealen vara ekologisk och 10 % av animalieproduktion, mjölkkor, slaktdjur, nöt och lamm, vara ekologisk. Vi delar också ekologiska lantbrukares uppfattning att 30 % I dag är det tyvärr så att forskning och utveckling inte riktigt är i harmoni med de ambitiösa målen. Här finns det all anledning för Sverige att satsa rejält och se Danmark som föregångare. Det intressanta - eller det sorgliga - är att det är svenska professorer som i dag är med och utvärderar den första fasen av Danmarks satsning, medan man kan se att Sverige tyvärr hamnar på efterkälken. Det har utvecklats i en motion och följs också upp i reservation 26 i betänkandet. I det här betänkandet behandlas också det förslag som går ned till Bryssel nu, det som ska bli det framtida miljöprogrammet bl.a., dvs. landsbygdsutvecklingsprogrammet. Miljöpartiet har deltagit i samarbetet tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet. Jag menar att den produkt som nu går ned till Bryssel är bra. För Miljöpartiet har det varit väldigt viktigt att inte sänka den svenska nationella finansieringen av stödet till miljöprogrammet utan ligga kvar. Vi hade gärna sett att det hade funnits en möjlighet att också kompensera det bortfall som kom från EU. Men tyvärr har det inte funnits utrymme för det i budgeten. Den här satsningen innebär att det inte kommer att bli några neddragningar av medel i realiteten eftersom det finns så stora anslag inom REKO-stödet som inte har utnyttjats. I realiteten betyder detta alltså att miljöstöden och stöden för landsbygdsutvecklingsprogrammet inte minskar, snarare tvärtom. Det finns t.o.m. utrymme för nyanslutning under år 2000, vilket vi tycker är mycket bra och väsentligt. Vi tycker att det är mycket bra med den översyn som ska göras år 2002 bl.a. på grund av vallstödet, som faktiskt ligger kvar till 2003 med utbetalningar. Här finns det alltså möjligheter att se över detta. Den uppräkning med 2 % som görs av EU varje år kommer att innebära att det finns en möjlighet till en ökning i programmen. Det tycker vi också är mycket bra. Det finns också anledning att år 2002 se över vad som har hänt med lantbruket. Vi i jordbruksutskottet var i Skåne för några veckor sedan och kunde höra att de förväntar sig en produktion i Sverige där lantbruket väljer att stå på flera ben. Förhoppningsvis får vi se en utveckling där den stora specialiseringen, bara rena djurgårdar eller rena spannmålsgårdar, kommer att brytas upp och vi får en produktion av både spannmål och mjölk och nötboskap. Detta är en utveckling som jag ser fram emot. Jag tror att den också kommer att innebära att vi måste se över miljöstöden ytterligare i framtiden. Det har också varit väldigt viktigt för Miljöpartiet att vi utgår från Miljöprogramutredningens förslag. Jag är lite förvånad över den kritik som framförts från bl.a. moderat sida mot detta. I det här programmet väljer man, och man motiverar det mycket tydligt, att ta bort REKO-stödet som det är utformat i dag och ersätta det med några väl valda delar ur REKO stödet. Man ser till att man tar till vara det som faktiskt är bra för miljön i REKO-stödet. REKO-stödet har ju varit ett av de stöd som har utnyttjats minst. Av det som kommer att ligga kvar några år kommer 93 miljoner att utnyttjas. Det är det som är sökt nu. Ramen var hela 400 miljoner. Detta är alltså ett program som inte alls har utnyttjats. Här har det funnits luft i systemet. Det har varit ett av skälen till att EU inte ville finansiera så mycket som vi hade önskat. Man har sett den här luften. Det är viktigt att det förslag till program som nu går ned till EU har en klar miljöprofil. Därför tycker vi att det är mycket bra att vi ändrar REKO och ser till att skyddszoner, minskat kväveläckage och även våtmarker finns med och lyfts upp rejält. Det är de som gör miljövinsten. Det fanns vissa inslag i REKO stödet som inte gjorde det. Vi tycker också att det är bra att åtgärderna för bete och slåtter finns kvar och förstärks. Vi tycker att det är bra att det finns möjligheter att utnyttja stöden även under år 2000 och att ansluta sig då. Det finns många som ligger i karens i dag. De måste kunna gå in i stödet år 2000. Vi hade gärna sett att det hade varit möjligt att även ha stödet öppet för bete och slåtter t.ex. Det har inte varit möjligt, men dock för Vi anser att det är mycket viktigt att det inte finns luft i systemet. De pengar som anslås på respektive områden ska användas. Det blir naturligtvis gissningar för framtiden. Om vi tittar på det förslag till fördelning av medel ur olika anslag som nu lämnas ned till Bryssel, menar vi att det inte finns luft här. Vi lyfter upp stödet till ekologisk produktion i den takt som vi kan förvänta oss att anslutningen sker. Det ligger faktiskt lite snålt. Vi försöker också se till att anslaget till våtmarker, skyddszoner, minskat kväveläckage osv. ligger på en nivå där vi tror att det kommer att utnyttjas. Det är naturligtvis svårt att exakt pricka rätt. Men den absoluta ambitionen från de tre partierna har varit att det inte ska finnas någon luft i systemet. Det var ju det som visade sig vara fel under den förra svängen då vallstödet och framför allt REKO-stödet blåstes upp till nivåer som det var orealistiskt att man skulle nå upp till snabbt. Under 1998 var det drygt 800 miljoner som inte utnyttjades. Så vill vi inte ha det nu. Genom att vi har gjort så här känns det inte som om vi har dragit ned miljöambitionerna ett dugg. Vi har verkligen sett till att använda pengarna på ett förnuftigt sätt. Stödet till miljövänlig vallodling ligger naturligtvis kvar ända till 2003 eftersom det är ett stöd som har kommit ganska sent. Just för vallodlingen kommer dessutom stödet för ensilage till. Det finns anledning att se över hur det kommer att utnyttjas och hur det kommer att slå i framtiden. När det gäller stödet till ekologisk odling har det funnits vissa krav som har varit väldigt viktiga för oss. Det har varit viktigt att få ett mål inte bara för odlingen utan också för djurhållningen. När det gäller stödet till ekologisk odling är vi glada att kunna konstatera att det nu finns möjlighet att få stöd för alla grödor. Vi är glada att växthus räknas som åker, som sker i Holland. Man får stöd för det man har i ett växthus. Det var naturligtvis väldigt märkligt att man inte fick något stöd om det var väggar runt åkern, men om det inte var väggar var det okej. Vi tycker att det är bra att det i Miljöprogramutredningens förslag finns möjligheter till ett utökat djurstöd för mjölkkor, am och dikor, suggor, tackor och getter. Vi kan också ge stöd för rekrytering och ungdjur av nötboskap. Det behövs inom stödet till ekologiskt lantbruk. Det kommer framför allt att gynna den produktion vi vill ha och ge ökade möjligheter att få den här typen av produkter. Vi hade gärna sett ett stöd till den ekologiska produktionen av slaktsvin. Här finns det en stor brist. I dag exporteras det många ekogrisar till England. Här finns det en exportpotential, men det kommer inte fram produkter. När det gäller slaktsvin är det förenat med kostnader att ställa om från konventionell till ekologisk produktion. Det finns mycket i det program som lämnas till Bryssel som vi är mycket nöjda med. Vi anser att den översyn som ska ske år 2002 också ska hålla öppet för hur vi ska kunna öka stöden. För oss är tanken på modulering ett sätt, men det är absolut inte ett förstahandsalternativ. Vi anser att det också ska finnas möjligheter att se över om det finns en möjlighet att öka den nationella finansieringen. I det här programmet har vi gjort en omfördelning mellan EU:s stöd och det nationella stödet för att kunna utnyttja pengarna så effektivt som möjligt. Jag kan inte låta bli att kommentera en sak som gäller de norska bönderna. Det är möjligt att man är glada i Norge för att man slipper den krångliga EU byråkratin inom jordbruket. Den gör ingen människa lycklig. I landsbygdsprogrammet har vi i alla fall lyckats att skära bort så mycket som möjligt av administrationen. Det är jag glad för.

Fru talman! Gudrun Lindvall tar upp den ekologiska odlingen och tar Danmark som ett eftersträvansvärt gott exempel. Det är faktiskt så, Gudrun Lindvall, att man som brukare inte får ut ett högre pris för en stor del av den danska ekologiska produktionen - jag vet att den är större än konsumtionen i Danmark - än för den konventionella. Om man får den utvecklingen går ju intresset automatiskt ned. Det är mot den bakgrunden vi vill ha en marknadsanpassad utveckling av den ekologiska odlingen. Vi är för en mångfald och bejakar den ekologiska odlingen. Men om man är för överoptimistisk när det gäller utvecklingen är risken den att det bara handlar om kommersiella intressen, dvs. lycksökare som vill vinna snabba pengar. Det är jag emot, och det tycker jag Gudrun Lindvall också borde vara. Gudrun Lindvall säger en sak som jag kan hålla med om. Det är att vi måste satsa mer på forskning. Det måste vi göra på hela miljöområdet inom jordbruket. Det är vår uppfattning. Vi vill ha en bredare miljöforskning inom jordbruket när det gäller olika inriktningar. Det anser vi är viktigt. Vi vill använda en del av skatterna som tas in - och som vi inte vill ta bort - till detta ändamål. Vi vill ha en ökad flexibilitet när det gäller användningen av landsbygdsprogrammets olika former av ersättningar, så att vi inte kommer i den situationen att det är luft i systemet. Till sist vill jag ställa en fråga till Gudrun Lindvall. Varför är Miljöpartiet emot miljöersättningar till avbrottsgrödor? Det skulle vara intressant att få det belyst.
Fru talman! Låt mig först säga att jag verkligen skulle önska att de svenska bönderna hade ställt om till ekologisk produktion i den takt som marknaden efterfrågar produkter. Det här är ett av problemen i dag. Efterfrågan på ekologiska produkter är långt större än tillgången. Gröna Konsum kan på punkt efter punkt visa att man inte får fram svenska produkter. Det gäller nötkött, svinkött och många andra produkter. I dag finns det KF vänder sig till Danmark. Det väller in danska ekoprodukter. Gå och titta i Konsum! Det finns massor av bra danska grönsaker. Danskt ekokött börjar komma nu, och man har börjat diskutera att importera dansk ekomjölk. Med den här utvecklingen borde verkligen de svenska bönderna ställa om. Enligt moderaternas politik är det ju marknaden som ska styra, och konsumenten har alltid rätt - eller hur? Jag trodde inte att de konventionella odlarna odlade av något slags ideella skäl. Det var något nytt för mig. Jag trodde att man drev jordbruksföretag därför att man tycker att det är en intressant yrkesverksamhet och därför att man vill tjäna pengar. Jag trodde också att det var av precis samma skäl som man odlar ekologiskt. Man tycker att det är en intressant produktion. Somliga tycker att det är mycket intressantare och att det är en mycket större utmaning att driva ekologiskt lantbruk. Och naturligtvis måste man kunna tjäna pengar på det. Jag hoppas att samma sak gäller för Ingvar Eriksson i fråga om konventionell produktion, nämligen att vi inte ska ha högre stöd för den konventionella produktionen än att vi får fram produkter som marknaden efterfrågar. I annat fall, Ingvar Eriksson, måste vi sänka stödet till konventionell produktion. I dag produceras mer än vad marknaden efterfrågar, och resten dumpar vi bl.a. till Baltikum med exportsubventioner. Betyder det här att Ingvar Eriksson anser att det är dags att ta bort exportsubventionerna, så att vi får en produktion av livsmedel i EU som är likvärdig med den som marknaden efterfrågar?
Fru talman! Gudrun Lindvall är mycket engagerad i ekologisk odling, det förstår jag. Men man bör inte rusa fram så fort att man blir förblindad. Det finns risk för att man skadar den seriösa, fasta samt både ideellt inriktade och lönsamhetsinriktade produktion vi har i dag, inte minst på de mindre jordbruken. Jag är rädd för vad som händer när stora jordbruk ger sig in av kommersiella skäl. Jag drar mig inte för att säga att det kan bero på att man vill göra snabba pengar på grund av att stödnivåerna är höga. Det värsta som då kan hända är att de reella priserna för produkterna faller. Och då blir man helt beroende av stödformer och man kommer att få problem framöver, så vi vill ha en balanserad utveckling. Jag vill gärna varna för den uppfattning som Lindvall gör sig till tolk för. Det är ju inte konstigt om danskarna exporterar till Sverige om de inte har en konsumtion som är hög nog för produktionen. Det är ganska naturligt. Det tycker jag inte man ska säga något illa om, utan det är okej. Med de hårda krav på ekoodling som finns i Sverige tror jag att det tar viss tid innan lantbrukare är beredda att gå över. Det tar flera år innan de kan göra detta. Jag är inte heller helt övertygad om att man har lika hårda krav i Danmark som man har i Sverige. Gudrun Lindvall antydde också i sitt förra inlägg att man nu börjar kunna kombinera vissa delar med ekoodling på konventionella gårdar. Det är inte så enkelt som det låter. Det kan leda till fusk i systemet, och det är mycket allvarligt om det blir så. Mot den bakgrunden tycker jag att en försiktig linje är vettig. Forskning är viktig, liksom en utveckling i takt med marknaden. Man måste ha en säkerhet om man ska ge sig in på detta system.
Fru talman! För det första tycker jag att det är ganska insinuant att hävda att t.ex. LRF:s bas, Hans Jonsson, är en lycksökare. Han är en av dem som ställer om till ekologisk produktion. Han gör det därför att han inser att han som företagare måste producera det som marknaden efterfrågar. Svårare än så är det inte. Marknaden efterfrågar ekologiska produkter i dag. Det finns gott om rådgivning om hur man går över till ekologisk produktion. Jag är övertygad om att många av de duktiga konventionella lantbrukare som finns i dag kommer att vara mycket framgångsrika som ekologiska lantbrukare. Det har nämligen visat sig att är man duktig som lantbrukare är man duktig oavsett om man driver ekologiskt eller konventionellt lantbruk. Men visst är det utmaningar i den ekologiska produktionen. Det är inte lika lätt. Man kan inte åka ut och spruta om man får problem. Man måste fundera över vilka problem man kan få och vidta åtgärder i förväg. Det är en större utmaning. Ska vi kunna hantera jord och djur på ett sätt som gör att vi får en långsiktig ekologisk hållbarhet måste vi ta de utmaningarna. Då måste vi inse att de utmaningarna är en del av den väg vi måste vandra för att komma dit. I Danmark har man faktiskt gjort så, vilket är ganska intressant, att man ger extra betalning under karenstiden. Så gör danska mejerier. Där är det mejerierna som gör så, inte staten. I Danmark är man nämligen så van vid att exportera lantbruksprodukter att man ser till att bygga upp volymerna innan man går ut på marknaden. När vi var i Skåne hörde vi att skånska bönder ville börja exportera gris. De tog kontakt med en tysk affärskedja men upptäckte att de inte ens kunde leverera så mycket att en butik blev nöjd. Och då var de tyska affärsmännen inte intresserade. Det här vet Danmark. Danmark vet att ska man komma ut på en marknad så måste man ha volymer. I dag börjar det ske samverkan mellan danska och svenska bönder. Jag tror att det är nödvändigt för framtiden. Jag hoppas att Sverige kan få draghjälp av den stora kampanj som danskarna nu genomför genom att ställa om till ekologiskt lantbruk. Förhoppningsvis kan de då gemensamt täcka den efterfrågan som finns hos konsumenter i dag.
Fru talman! För det första skulle jag vilja att Gudrun Lindvall talade om för oss som är intresserade - och jag föreställer mig att det är många som är det - hur mycket den ökning av den nationella finansieringen i landsbygdsprogrammet som Gudrun Lindvall talade om i sitt anförande motsvarar i kronor, så att vi kan få en uppfattning om vad det är vi pratar om. Gudrun Lindvall nämnde ju ofta en ökad nationell finansiering i sitt anförande. För det andra skulle jag vara glad om Gudrun Lindvall och jag kunde vara överens om att den främsta orsaken till att nuvarande möjligheter i miljöprogram och andra program inte har utnyttjats är de ytterst komplexa regelsystemen. För det tredje skulle jag, med tanke på den jordbrukspolitik som Gudrun Lindvall står bakom, vilja ha Gudrun Lindvalls syn på den allmänna utvecklingen i de 210 kommuner som nu tappar invånare och i svensk livsmedelsindustri.
Fru talman! Låt mig först säga att siffrorna för det stöd som går till Bryssel naturligtvis är offentliga. Det är många siffror, och den tid jag har räcker inte till för att för varje stödform tala om exakt hur siffran ser ut. Jag förmodar att Eskil Erlandsson redan har skaffat papperen från departementet. När det gäller frågan om varför stödnivån sänktes i Sverige kan jag hålla med om att EU-kommissionen bar en stor skuld. Det framhöll jag också i mitt anförande när vi diskuterade frågan i den särskilda debatten här i kammaren. Jag menar att Sverige även i det föregående miljöprogrammet hade höga ambitioner. Det borde också vara begripligt för EU kommissionen att har man miljöambitioner måste det kunna finnas stöd där nivån successivt trappas upp utan att det behöver ligga Sverige till last. Det är självklart att alla ekologiska lantbrukare som man vill ska ansluta sig under fem år inte kan vara anslutna år ett, för då finns det ingen utveckling i systemet. Jag håller också helt med om att EU kommissionen i bedömningen av de olika ländernas miljöprogram inte har beaktat det. Jag var mycket kritisk i debatten då, liksom jag är nu, mot det sätt som EU-kommissionen diskuterade på när man bestämde vilken nivå det skulle vara för olika länder, så där är vi helt överens. När det gäller landsbygdsutvecklingen kan jag säga att jag tror att en del av den strukturrationalisering som vi ser i dag kan vi åtgärda politiskt. Det finns lantbruk som är små, t.ex. i norra Uppland, som jag förstår att det är svårt att hitta någon som vill ta över. Det är svårt att få tillräckligt stora brukningsarealer. Om en gård lägger ned är det inte säkert att man kan få tag i mark runt omkring och skapa en brukningsareal som känns rationell och riktig. Å andra sidan är jag mycket angelägen om att vi gör så gott vi kan så att det finns en jordbrukspolitik som ser till att vi inte av politiska skäl tappar människor i områdena.
Fru talman! Gudrun Lindvall talade åtminstone tre gånger i sitt anförande om att hon för sin del var beredd att öka den nationella finansieringen i landsbygdsprogrammet. Hur mycket är Gudrun Lindvall beredd att för sin del öka den nationella finansieringen? Det kan vi inte läsa oss till i regeringens hemställan till EU-kommissionen. Det måste ju Gudrun Lindvall tala om för oss.
Fru talman! Då missförstod jag frågan. Vi anser att vi bör eftersträva det miljöstödsprogram som vi hade på 2,8 miljarder. Vi anser att vi vid den översyn som ska vara år 2002 ska se över hur stöden har utnyttjats. Vår ambition är att vi ska ligga på minst 2,8 miljarder, dvs. det vi har haft i den ram som vi förhandlade fram i Bryssel. Jag har ingenting emot att det blir högre. Jag menar att om vi kan få riktig fart på det stöd som gäller de miljöinsatser som behöver göras i lantbruket, t.ex. när det gäller betes och slåttermarker, är det inte uteslutet att vi t.o.m. behöver mer än 2,8 miljarder. Om Miljöpartiet fortsättningsvis är med i samarbetet kommer vi att göra allt vi kan för att miljöstödet ska vara minst 2,8 miljarder. Samtidigt kan jag säga att det är viktigt att vi inte stoppar in luft i systemet. Det är viktigt att vi ser till att alla de medel som anslås nu verkligen kommer miljönyttan till del i lantbruket. Jag hoppas att det är svar på frågan.